Herr talman!

Jag delar interpellantens uppfattning att sysselsättningssituationen i skogslänen är otillfredsställande. För att övervinna svårigheterna bedrivs en omfattande verksamhet som går ut på att upprätthålla ett livskraftigt näringsliv i området och att tillförsäkra befolkningen i såväl glesbygd som tätorter en tillfredsställande service. Arbetsmarknadspolitiken är ett viktigt hjälpmedel för att nå dessa syften. Genom beredskapsarbetena har t.ex. åstadkommits en kraftig ökning av investeringarna i vägar, skogsvård, rennäring, sjöfart, naturvård osv. Dessa investeringar är av väsentlig betydelse för näringslivet i området. Redogörelser för det statliga lokaliseringsstödet och för de resultat som detta har gett har lämnats kammaren vid olika tillfällen. Någon repetition av dessa uppgifter anser jag inte vara behövlig nu. Jag vill emellertid stryka under att verksamheten pågår med oförändrad intensitet och att den påtagliga konjunkturuppgång som vi nu befinner oss i bör ge verksamheten ett uppsving. Regeringen har också nyligen i en skrivelse till Industriförbundet inbjudit till ett närmare samarbete i organiserade former mellan staten och näringslivet i syfte att snabbt få till stånd en ökning av främst den industriella verksamheten i regioner med alltför svag spontan tillväxt. I detta sammanhang finns det också anledning att erinra om propositionen till årets riksdag om inrättandet av ett statligt industrietableringsbolag. Syftet med detta bolag skall vara att skapa nya arbetstillfällen framför allt genom företagsetablering. Den lokaliseringsverksamhet som jag här beskrivit kan omfatta etablering av helt nya företag och utbyggnad av redan befintliga. Den kan också gälla etablering av dotterföretag eller filialer till företag i andra delar av landet liksom utflyttning av företag exempelvis från storstadsregionerna. Alla dessa former måste vara med i bilden, och jag är inte beredd att ge den ena företräde framför den andra. Det måste bli en bedömning från fall till fall. Vad slutligen gäller glesbygdens pro blem vill jag peka på den verksamhet som bedrivs av den av regeringen tillsatta arbetsgruppen för glesbygdsfrågor. Gruppen har till uppgift att pröva och successivt lägga fram förslag till åtgärder för att förbättra levnadsförhållandena för befolkningen i glesbygden främst vad gäller den samhälleliga servicen. De åtgärder och planer av strukturell natur som jag här har berört ger inte alltid omedelbara sysselsättningseffekter. Strukturomvandlingen inom skogsindustri, skogsbruk och jordbruk kan väntas fortsätta. I denna situation och med stegrad efterfrågan på arbetskraft i andra delar av landet är det angeläget att genom rörlighetsfrämjande åtgärder också underlätta flyttning av arbetskraft för att nedbringa arbetslösheten.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

Under tiden har diskussionen kring dessa frågor tilltagit väsentligt både inom och utom riksdagen. Man kan exempelvis peka på bankoutskottets utlåtande nr 30 som kommer att diskuteras i riksdagen i morgon. I utskottet har man haft över 25 motioner att ta ställning till och — tycker jag — behandlat frågorna mycket realistiskt och positivt. Motionerna har rönt uppskattning, och många har lett till resultat i olika avseenden.

Av interpellationssvaret framgår att inrikesministern är medveten om situationen och att åtgärder krävs. Våra meningar kan vara delade beträffande framför allt formerna för sådana åtgärder, omfattningen och intensiteten av dem och tidpunkten för deras insättande. Jag vill nog deklarera att jag önskat att inrikesministern gått längre i sitt svar och lämnat mera konkreta förslag som också kunnat få snabbare verkningar i det utsatta området. Utan att vilja dra upp en politisk debatt i något avseende vill jag ändå gärna framhålla att jag tycker att regeringen i alla fall till slut borde ompröva en del av sin politik i denna fråga. Jag menar att man givetvis skall satsa också på arbetskraftens rörlighet men att man i första hand måste satsa på något annat, något som ger arbete på hemmaplan. Alla talar om den pågående konjunkturuppgången, men den har ännu inte nått skogslänen. Generellt kan man säga att varje arbetssökande i storstadslänen har tre platser att välja på, medan mellan tre och fyra arbetssökande i skogslänen måste slåss om varje ledig plats. Vi har nyligen fått siffrorna för arbetslöshetsstatistiken under maj. De visar — jämfört med fjolåret — en ökning för skogslänen med över 3000 arbetslösa. Denna ökning är så pass stor att den till och med överstiger minskningen i andra län, varför vi totalt sett — såvitt jag läst siffrorna rätt — har en arbetslöshetsökning under maj i år jämfört med samma månad i fjol. Jag vill nämna något om befolkningssiffrorna som för år 1968 visar att vi fallit tillbaka till det läge vi hade i början av 1960-talet med en ständig, kontinuerlig avfolkning av Norrland: Under åren 1966 och 1967 hyste vi vissa förhoppningar om att denna trend skulle ha vänt sig, ty vi hade då en viss befolkningsökning. Men under år 1968 minskade på nytt folkmängden i Norrland, med 4300 personer. Folkminskningen drabbar inte längre bara glesbygden, utan många tätorter ligger också i farozonen, ett förhållande som med nuvarande tendenser alldeles säkert kommer att öka. Glesbygden har tunnats ut i sådan omfattning att tillströmningen till de mindre tätorterna inte längre räcker till för att kompensera avflyttningen från dessa till de större orterna. Det är ett mycket allvarligt förhållande att även tätorterna börjar drabbas av en avfolkning som givetvis bl.a. påverkar de åtgärder som enskild och annan företagsverksamhet vidtar inom dessa områden. Man frågar sig hur framtiden kommer att gestalta sig om 10—135 år. Det svar man ger sig själv är att den är oviss och osäker. Man känner trycket och får en negativ inställning. Detta måste för dem som bor i dessa områden och kanske har ansvaret för näringslivet och verksamheten där i stort innebära att de känner en press på sig och avstår från att investera i nya arbetstillfällen. Denna dämpning gör att optimismen, arbetsglädjen och arbetslusten försvinner. Den största faran för många orter i Norrland är just att människorna grips av en känsla av maktlöshet. I konferens efter konferens under åtskilliga år har det talats om förhoppningar om nya arbetstillfällen. Jag är själv från ljusdalsområdet och kommer ihåg åtskilliga konferenser där landshövdingen och arbetsmarknadsstyrelsens ledande män har sagt att nu är det grönt ljus för ljusdalsregionen. Men åren går och utvecklingen mal i samma negativa riktning. Ändå är kanske ljusdalsområdet ett av de mer gynnade inlandsområdena i Norrland i detta avseende. Denna dämpning av verksamhetslusten innebär i sin tur ytterligare flera arbetslösa och flera som flyttar. Snart sinar reserverna, och den stora attraktionskraft som dessa områden tidigare har haft med gott om arbetskraft håller på att försvinna. Därför är det inte heller lika intressant för företag söderifrån att lokalisera sig ut till dessa norrländska områden.

Det är alldeles självklart att företag i storstadsområdena och i de södra delarna av landet hellre väntar på att samhället flyttar ner norrlänningarna än att själva lokalisera sig till Norrland. Det ligger en mycket allvarlig aspekt i det förhållandet. Jag vet att inrikesministern bl.a. har diskuterat detta med Thorbjörn Fälldin. även om kanske inte just den synpunkten att man belastar företagen för denna flyttning av arbetskraft bör vara vägledande, är dock problemet stort och något att fundera över när man diskuterar lokaliseringspolitik. Det gäller att på något sätt försöka få företagen att känna att det ligger ett värde i att flytta ut verksamheten till Norrland. Man försöker ibland försvara denna folkomflyttning med att den är nödvändig för vår ekonomiska tillväxt och för vår ökande standard. Det sägs också ibland att människorna vill bo i storstadsområden och att vi inte kan göra någonting åt den utvecklingen. Även om det kan ligga något i det resonemanget anser jag att det är en felaktig slutsats och att utflyttningen går alldeles för fort. Jag tror inte den nuvarande folkomflyttningen är nödvändig för att bibehålla samma ekonomiska tillväxt. Tvärtom åstadkommer denna folkomflyttning kolossala kostnader för samhället, kostnader som vi måste betala från vår ekonomiska tillväxt. Dessutom medför storstadskoncentrationen fler och fler uppmärksammade avigsidor såsom miljöförstöring, trängsel, trafiksvårigheter, köer, slöseri med tid och mycket annat. Jag tror alltså att det är fel att acceptera den här trenden såsom varande nödvändig för den ekonomiska utvecklingen i dess helhet. Hälften av denna omvandling skulle vara tillräcklig för att ge arbetstillfällen till den växande industrin — exportindustrin och andra — som är nödvändig för vår ekonomiska utveckling. En stor del av denna industri kunde med fördel ligga ute i landsorten. Den snabba utveckling vi nu upplever utgör ett oerhört slöseri med våra gemensamma tillgångar. Men det finns annat som kanske är ännu värre; jag tänker på jämlikhetsproblemet. Man frågar sig hur de människor i 60—65-årsåldern känner sig som bor i en ort varifrån den aktiva ungdomen har flyttat. är det meningen att de skall bo kvar där under sin återstående ålderdom och tyna bort i en stagnerande bygd utan att ha kontakt med sina barn och med en livlig och intensiv verksamhet? Dessa problem är jämförbara med dem som uppstår när man bygger ut ett kraftverk i en älv. Då brukar man »köpa in» människor och de bostäder som blir dränkta av de dämningar som måste till för att ge kraftverket vatten. Man borde egentligen resonera likadant även på detta område. är motivet för omflyttningen en stigande standard och en ökad ekonomisk tillväxt, borde man också ta konsekvenserna och flytta människorna — även de äldre — till de pulserande orter där vi skall bygga vår framtid. Vi borde inte tveka ett enda dugg i det avseendet. I stället blir det faktiskt så att det är de som blir kvar i glesbygden som i stor utsträckning får betala samhällets kostnader för omställningen och omvandlingen. Det är en annan drivkraft som är viktigare vid omflyttningarna, och det är de spekulativa tendenserna. Det är alldeles självklart att människorna satsar på den ort där de tror att insatserna kommer att öka i värde. Det är naturligt och inte klandervärt att en ung människa, som har sin arbetskraft att sälja, placerar sig i ett område där lönekurvan är brantare och där hon kan spekulera i att framtiden kommer att ge en högre standard. Därför tror jag att det finns all anledning — för statsmakterna inte minst — att verkligen gripa in med åtgärder som i varje fall till viss del återger tron på framtiden i dessa orter. Det är alldeles självklart att vi får koncentrera åtgärderna till ett visst antal orter, men man kan å andra sidan inte driva koncentrationen så långt att människorna inte får kontakt med orterna. Man måste tänka sig — även om det bara gäller en kortare tid — att satsa på mindre orter som får bli replipunkter för den omkringliggande bygden. Statsrådet Holmqvist har egentligen inte svarat på min första fråga som gällde det jag nu har berört, nämligen hur han ser på möjligheterna att på sikt upprätthålla ett livskraftigt näringsliv i Norrland. Det skulle vara mycket intressant att få ytterligare några synpunkter på den, som jag ser det, mycket allvarliga frågan. Jag skall till slut bara omnämna några detaljer. De mest påtagliga åtgärderna från regeringens sida tycks för närvarande vara att man i den uppkomna situationen skall satsa på ökad rörlighet. Arbetsmarknadsstyrelsen har gett order till arbetsförmedlingarna att öka intensiteten i omflyttningsverksamheten. Man har talat om att försöka flytta hela familjer från avfolkningsbygderna, vilket i så fall skulle undanröja den tendens som tidigare har spårats att norrlänningarna flyttar tillbaka vid första bästa tillfälle. Man har också ställt hyresbidrag till förfogande för att undvika detta. Om man flyttar en hel familj eller två—tre familjer från samma bygd, hoppas men att samhörigheten skall bli så stor att man inte riskerar en återflyttning. Men för norrlänningarna som blir kvar är ju denna politik oerhört svår att bära. I kompletteringspropositionen talar man om ökad rörlighet. Jag kan erinra om att inrikesminister Holmqvists företrädare i statsverkspropositionen talade om att här måste till åtgärder för att dämpa storstädernas tillväxt. Man skulle då ha väntat att i kompletteringspropositionen skulle dessa problem ha mognat fram så att man här fått något mer konkret att ta på. Det tycks emellertid vara så att man i första hand ser till att rädda situationen för dagen, att ge de arbetslösa arbete och att flytta dem söderut. Det tycker vi är en olycklig utveckling, och vi kräver här också andra åtgärder. Jag har ett par gånger väckt motioner t.ex. om att förmedla arbetsobjekt. Motionerna har varit anspråkslösa, men jag har själv i min egen verksamhet som företagare känt behov av att under de svaga konjunkturåren få mer arbete för att kunna helt utnyttja min kapacitet och min arbetskraft och kanske anställa fler som velat ha arbete. Skulle det inte vara möjligt att försöka komma till rätta med det problemet? Arbetsmarknadsmyndigheterna har ju till uppgift att se till att arbetslös arbetskraft får arbete. Varför skall det ske endast på ett sätt — att flytta arbetskraften till arbetstillfällena? Varför skulle det inte vara möjligt att i högre grad flytta maskinerna och arbetsobjekten till arbetskraften? Jag är övertygad om att det måste gå att finna ett grepp på denna fråga som gör att det kan bli något vettigt av det. Utläggning av arbetsuppgifter från våra stora industriella företag till Norrland skulle alldeles säkert vara en framkomlig väg, bara man satsade något på den linjen. Man vill givetvis att lokaliseringspolitiken, som kommer att diskuteras här i morgon, skall byggas ut och att det inte bara skall bli en utbyggnad på sikt efter landshövding Lemnes utredning och det förslag han kommer att avlämna utan att man verkligen genast prövar att få till stånd åtgärder. Jag vill gärna omnämna att jag tycker att initiativet att ta kontakt med industrin för att diskutera norrlandsproblemen var en riktig åtgärd. Jag skulle som komplettering gärna vilja föreslå att man söker kontakt även med den mindre industrins organisationer för att diskutera enahanda problem, ty om vi studerar verkligheten som den är, kan vi inte bortse från att det i stor usträckning är de mindre företagen som i hög grad har skapat underlag för lokaliseringspolitiken hittills, och varför skulle den inte kunna göra det i fortsättningen jämsides med storindustrin? Industriförbundet har ju i ett uttalande för ett par år sedan varit ganska kritiskt till lokaliseringspolitiken. För min del beklagar jag det uttalandet, men jag hoppas att man nu har kunnat se att utvecklingen kräver en annan inställning och att inrikesministern med sitt initiativ här verkligen förmår åstadkomma resultat tillsammans med industrin. Jag tänker också på investeringsfonderna. Varför skulle man inte kunna släppa lös investeringsfonderna mera för norrländska initiativ? Här har förts en politik som medgett stora lokaliseringar i södra och mellersta landet, om man har gjort en mindre lokalisering i Norrland. Varför skulle man inte kunna ställa litet ambitiösare krav här, t.ex. att investeringsfonderna finge utnyttjas endast för lokalisering till Norrland, i varje fall i det konjunkturläge som råder för närvarande? Jag tror det funnes mycket att göra här. Vi hade ju goda exempel på det i början av 1960 talet. Varför skulle man inte också kunna öka lokaliseringsstödet i viss mån? Man kunde utsträcka det till rörelsekapitalet — detta har omnämnts i motioner. Jag är övertygad att om man vill nå resultat snabbare skulle man kunna öka lockelsen för företagen att lokalisera sig i Norrland. Jag vill till slut erinra om att lokaliseringspolitiken har kostat samhället ungefär 200 miljoner kronor per år under de senaste åren. Den är dock i viss mån jämförbar med arbetsmarknadspolitiken som har kostat 2 000 miljoner under ett år. Jag finner att dessa proportioner är helt orimliga, och jag är övertygad om att om man hade satsat det dubbla på lokaliseringspolitiken, hade man kanske kunnat spara in en än större summa på arbetsmarknadspolitiken. Denna är självfallet nödvändig, och den är vi i stort sett överens om, men jag anser att lokaliseringspolitiken har fått för liten del, även om det varit en försöksverksamhet. Det är bråttom därför att det kan bli på det sättet att vi till slut kanske inte kan göra någonting åt många orter. Jag hoppas få kompletterande synpunkter från inrikesministern.

Herr talman! Planeringen av riksdagens arbete har tydligen lett till att vi får någon form av norrlandsdebatt och lokaliseringsdebatt både i dag och i morgon. I andra kammaren tjuvstartade man för en timme sedan och har där haft en livlig debatt. Min avsikt är inte att gå in på en rad olika detaljer i dessa frågor, utan det är närmast en av de synpunkter som interpellanten, herr Olsson, framförde som jag vill understryka något. Han sade att folk i Norrland frågar sig hur det skall bli i framtiden. Kommer det att finnas några människor kvar där? Han kunde möjligen ha sagt att det kanske blir lika avfolkat i Norrland som första kammaren är i denna debattsituation. Riktigt så illa kanske det ändå inte behöver bli. Jag skulle vilja anknyta till den psykologiska frågan. Under ett antal år har jag, inte minst under inflytande av kun nigt folk i riksdagen och kunnigt folk i norrlandsfrågor, försökt sätta mig in i detta något mer än vad jag gjorde när jag började syssla med politik. Jag har därvid kommit fram till att i många fall är det en psykologisk fråga om det skall vara möjligt att vända utvecklingen i Norrland eller om det skall fortsätta att gå utför. Frågan är psykologisk, givetvis framför allt för Norrlands inland, men inte bara för inlandet utan också för kustregionerna. Man upplever ganska snart då man träffar människor från inlandet att de säger: Kommer det att finnas några chanser för oss att leva kvar? Servicen försämras, inga företag vill komma hit, och de som finns här har stora svårigheter. En hel del av dem läggs ned. Och så har vi besvärligheter med skogsbruket. Detta är saker och ting som är kända för oss alla. Men på något sätt har ändå inte statsmakterna lyckats vända denna pessimism till en realistisk optimism. Man har dröjt, man har tövat, man har inte klart sagt ifrån vilka avsikter man har med norrlandspolitiken. I marginalen skulle jag, herr talman, vilja anteckna ett praktexempel på hur man inte skall sköta frågor som berör sysselsättningsförhållandena och förhållandena i allmänhet i Norrland. Och det är Vindelälven. Det är väl nu över ett år sedan riksdagen sade sin mening, och den socialdemokratiska regeringen har inte kunnat ta sig samman och ge ett besked, utan ovissheten fortsätter. Detta är ett utomordentligt exempel på att det är just så det inte får gå till. Om man skall vända denna pessimistiska uppfattning i Norrland och framför allt i Norrlands inland, krävs det givetvis att statsmakterna på något sätt talar om vilka avsikter man har med områdena i fråga.

Jag ser med intresse att i senaste numret av tidskriften Fackföreningsrörelsen har LO:s andre ordförande Kurt Nordgren uttalat sig på den här punkten. Han har sagt i en intervju ati man inte kan ha samma slags utveckling i alla områden och att det är nödvändigt att göra klart för människorna vilka områden som statsmakterna för sin del vill stödja, i stället för att i tysthet bedriva vad han kallar en avvecklingspolitik. Jag tror att denna psykologiska fråga är av oerhört stor vikt. Vi skall alltså behandla dessa saker i detalj i morgon, och jag skall därför inte gå in på dem mera än att jag ställer en fråga till inrikesminister Holmqvist. Det är ju herr Holmqvist som för debatten här. Det var statsministern som förde den i andra kammaren, och jag förutsätter att diskussionsmöjligheterna här är något bättre än de föreföll vara i andra kammaren. Är inte detta, herr statsråd, i mycket stor utsträckning en fråga om att statsmakterna måste se till att människorna i Norrland — och i skogslänen i allmänhet — får klart för sig vad staten vill satsa på och att medborgarna är villiga att göra de uppoffringar härför som erfordras. När jag säger detta från riksdagens talarstol, är jag givetvis medveten om att det kommer att kosta pengar. Det måste satsas mera på dessa områden än tidigare. Även detta blir det väl anledning för en hel del talare att ge sig in på i morgon. Jag skall ge ett exempel på de psykologiska faktorernas betydelse. Problem av liknande karaktär finns också i andra länder. Vi är sannerligen inte ensamma om att ha sådana här problem. En av de svåraste uppgifterna är att förmå ungdomen att stanna kvar i sådana här områden. I några länder där man på ett tidigare stadium än i Sve rige insåg denna frågas betydelse visade det sig att man med differentierade utbildningsmöjligheter för ungdomen i ett avfolkningsområde kunde skapa mycket större förutsättningar för att få ungdomen intresserad av att vara kvar i närheten av den tidigare bostadsorten eller utbildningsorten. Det är klart att all ungdom som drar från Norrland inte är absolut tvingad att göra det. även där är det fråga om en psykologisk faktor. Därför har den utbyggnad som skett av utbildningsväsendet i Norrland naturligtvis varit bra, men nog skulle det finnas möjligheter att göra åtskilligt mer. Många exempel kommer säkerligen att anföras av debattörerna i morgon, så jag skall inskränka mig till att nämna att vi för vår del har sagt att en teknisk högskola i övre Norrland skulle vara en utomordentlig stimulans. Jag nämnde förut LO:s andre ordförande Nordgren. I en detaljfråga har han gjort ett uttalande, som jag vill skicka med inrikesministern. Det berör inte direkt herr Holmqvists departement, men det har onekligen stor betydelse. I fråga om den utredning som skett rörande den staliga isbrytarverksamheten sade intervjuaren så här: Om man följer den utredningen skulle sjöfarten nästan upphöra i viktiga norrlandshamnar — är det ett vettigt sätt att påverka utvecklingen i norr? Kurt Nordgren svarade: Nej, här rör det sig ju om stora samhällsekonomiska intressen. Det är ett intresse för hela landet att sjöfarten kan pågå så länge som möjligt i norrlandshamnarna. Jag tror att den synpunkten är väl värd att ta vara på. Skulle man ytterligare fördyra transporterna för norrlandsområdena, skulle läget givetvis bli väsentligt sämre. Vi har förordat att det skulle göras en översyn av både transporttaxor och eltaxor för att i stället förbilliga för näringslivet att slå sig ned i detta område. Läget i Norrland och skogslänen i allmänhet är onekligen en utmaning till oss som vill verka för en rättvisare fördelning av vårt lands resurser. Jag tror att jag kan räkna alla här i kammaren till den kategorin. Men om klyftorna mellan olika landsdelar blir för stora, blir ju talet om utjämning bara ett fagert tal. Ja, för människorna i de områdena blir det inte ett fagert utan ett skorrande tal. De säger: Politikerna glömmer oss. Jag föreställer mig att vi är ganska överens om att man inte får glömma bort dessa områden. Efter att ha studerat dessa frågor är jag alldeles övertygad om att statsmakterna här måste binda sig för ett program. Det är kanske den mest avgörande frågan. Att sedan detaljerna i detta program måste vara vettiga är självklart. Det finns anledning att återkomma till detta i morgon.

Herr talman! = Befolkningsomflyttningar är ju alltid en mycket allvarlig fråga, och de sker ofta på lång sikt. Vårt land är långsträckt, och omplanteringen från en miljö till en annan är inte alltid så behaglig för de människor som flyttar. En stor del har också återvänt utan att ha begagnat de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som vi har företagit. Hur många vet kanske inrikesministern. Jag kan inte ange siffrorna. Det visar dock vikten av att man inte försöker flytta på folk alltför mycket. Jag skall inte gå in på alla de faktorer som här spelar en roll, men jag skall visa på någon mer, nämligen att vi vid en sådan flyttning får företa mycket dyrbara investeringar. Det är investeringar i de företag där vederbörande skall sysselsättas. Det är investeringar i nya bostäder och i en rad av serviceanläggningar, som måste komma till därför att befolkningen flyttar. Många faktorer spelar in. Det är inte bara fråga om en utflyttning från en viss ort på grund av brist på arbetsmöjligheter, utan det är även fråga om en »sugning» ifrån andra orter. I det fallet kan man säga att Norrlands problem kan kopplas ihop med vissa stora tätorters problem, ty med den brist på jämlikhet i fråga om t.ex. betalning som i vissa fall existerar förefinns inte bara en lust att flytta från Norrland utan även en sugning till orter som är särskilt gynnade i detta fall. Jag har inte för avsikt att föra fram någon fientlighet t.ex. mot Stockholms stad, men jag vet att Stockholms stad har stora och besvärande problem på många områden — inte minst på bostadsområdet — och att Stockholms invånare inte alltid är förtjusta över att befolkningen ständigt ökar utan i stället gärna skulle se att staden fick hålla sig med en normal befolkning som kunde leva på ett bättre sätt än när befolkningen blir alltför stor. | Förutom detta vill jag visa på det kända faktum att en uttunnad befolkning medför svårigheter för dem som stannar kvar beträffande skolor, kulturföreteelser, kommunikationer och en rad sådana saker. Det går inte att under en viss befolkningsnivå upprätthålla allt det som skapar trivsel, utkomstmöjligheter och över huvud taget resurser så att befolkningen kan stanna kvar. Jag vill betona att lösandet av detta problem är ett arbete på mycket lång sikt. Regeringens försummelse ger i dag säkerligen resultat som inte alls är önskvärda. Man kan inte likställa norrlandsfrågorna med lokaliseringsfrågor, ty lokaliseringsproblem kan vara aktuella i många delar av vårt land. Till mycket stor del hör dock norrlandsfrågorna samman med lokaliseringsproblemet. Det tog en alldeles osedvanligt lång tid, innan man fick regeringen att inse att lokaliseringspolitik borde bedrivas. När regeringen verkligen tog itu med lokaliseringsproblemet, skedde det, som herr Johan Olsson tidigare har påpekat, i otillräcklig omfattning och på ett sätt som inte gav de bästa effekterna. Det var i många fall så att man inte erbjöd norrlänningen något annat än en biljett och vissa förmåner av att flytta söderut. Då vill folk inte stanna i Norrland. Försummelser har skett i flera fall. I fråga om skatteutjämningen höll regeringen igen i det längsta. Beträffande folkpensionerna — begränsningen till en krona — vet jag att det troligen var tack vare några norrländska socialdemokrater som en begränsning där åstadkoms. Också på det området har stora försummelser skett. Jag skulle kunna räkna upp många andra områden som också kräver ett arbete på lång sikt men beträffande vilka regeringen inte har visat tillräcklig framsynthet utan råkat i svårigheter som hade kunnat undvikas om man tidigare observerat tendenserna i fråga om arbetstillfällen för befolkningen i vårt land. Jag skall inte här ta upp någon längre debatt om dessa frågor, eftersom det blir tillfälle att återkomma i morgon, men det finns dock anledning att närmare beröra ett par saker som inrikesministern tog upp i sitt svar. I svaret nämns att vissa åtgärder vidtagits i fråga om vägarna, rennäringen och turismen. Det är riktigt, men när det gäller väganslagen vill jag påpeka att det har varit fråga om en specialdestination till Norrland, som har pågått under flera år. I absoluta tal har dock inte vägbyggnadsanslagen ökat. Eftersom vägkostnaderna samtidigt har stigit, så har i realiteten vägbyggnadsanslagen minskat. Följaktligen kommer också Norrland att få känna av en minskning i fråga om vägbyggnader. När det gäller turismen vill jag i högsta grad beklaga att regeringen har tagit ställning emot en sådan sak som en vinterolympiad i Jämtland. Jag anser att det var ett mycket snävt synsätt när regeringen sade nej i det här fallet. En vinterolympiad i Sverige hade inneburit en mycket god reklam för hela vårt land. Många människor skulle ha kommit hit och lärt känna vårt land, inte bara dess natur. De hade också fått en bättre kontakt med svenskt näringsliv och till följd därav blivit gynnsammare inställda i fråga om att driva handel med Sverige. Jag tror att det var ett misstag att regeringen inte tog fasta på den möjlighet som fanns att hålla olympiaden i vårt land. Den skulle säkert också ha betytt en del för sysselsättningen i Norrland, men det är en sak som jag inte vill ge alltför stora proportioner. När det gäller turismen har alltför litet gjorts. Framför allt vill jag framhålla att man för inte så länge sedan från regeringens sida vidtog en åtgärd i negativ riktning. När mervärdeskatten skulle införas lade man — i stället för att underlätta för turismen — på turistnäringen ytterligare en börda genom att införa mervärdeskatt på ting som man inte tidigare betalat oms på. I den hårda konkurrens som vi har med andra länder — t.ex. Spanien och Portugal — och med de låga priser som dessa länder kan erbjuda måste vi sannerligen göra vad vi kan för att svensk turism skall kunna hävda sig. Under sådana förhållanden tycker jag att det var i högsta grad opåkallat att lägga ytterligare en pålaga på den svenska turismen. Det förelåg motioner i riksdagen om att så inte borde ske, men de avslogs givetvis av regeringspartiet. Turismen fick därför vidkännas en försämring i förhållande till tidigare. Jag skulle vilja lägga till ytterligare en sak som det kan vara lämpligt att ta upp när vi nu diskuterar norrländska förhållanden med inrikesministern som tidigare varit jordbruksminister. Man får i detta sammanhang inte förbise den stora roll som regeringens nya jordbrukspolitik kommer att spela för Norrlands del. När förslaget beträffande jordbrukets försörjningsgrad hade lagts fram blev det tydligen stor oro i Norrland. Interpellationer framställdes, och inrikesministern fick lov att ge lugnande svar för att man inte skulle bli alliför orolig i Norrland. Svaren var dock knappast av den arten att oron stillades, utan det råder fortfarande stor oro i Norrland för hur det skall gå med jordbruket i Norrland efter de riktlinjer som det socialdemokratiska partiet har dragit upp. Vad som framför allt oroar är regeringens vägran att koppla samman jordbruket med skogsbruket som en helt naturlig arbetsform framför allt för Norrlands vidkommande. Vid behandlingen av jordbruksproblemen ville dock inte regeringen ta hänsyn till den saken. Herr Dahlén tog upp problemen för ungdomen, en fråga som jag också vill något beröra. Med den jordbrukspolitik som socialdemokraterna nu har dragit upp är det ingen överdrift att säga att man har skapat en stor pessimism bland de ungdomar som eventuellt tänkt ägna sig åt jordbruk. Denna pessimism blir särskilt märkbar i Norrland, och den kommer säkert att medverka till att påskynda flyttning från norr till söder inom vårt land. Herr talman! Jag kan inte finna annat än att denna fråga, som bör ses på lång sikt, i högsta grad har försummats från regeringens sida. Jag kan endast uttala det önskemålet att man ser framåt och att det verkligen kommer att vidtas ordentliga åtgärder så att folk inte flyttar från Norrland. Man bör i stället så långt det är möjligt skaffa utkomstmöjligheter och skapa trivsel och lust för att stanna i denna del av vårt land.
Herr talman! Herr Johan Olsson önskade att jag skulle ha gått längre i fråga om att redogöra för konkreta åtgärder. Han tyckte att jag borde ha givit mer långtgående löften för framtiden. Jag kan inte göra det i detta sammanhang. Det finns åtskilliga skäl som talar för att vi låter debatten om hela den problematik som är förenad med möjligheterna att i Norrland skapa bestående sysselsättning och goda utkomstmöjligheter anstå till morgondagen. Jag kanske ändå, eftersom det gjorts flera inlägg, skall erinra om att åtskilligt har utförts. Den lokaliseringspolitiska verksamheten har karaktären av försöksverksamhet. Den inleddes 1965, och fram till och med april 1969 hade lokaliseringsstödet gjort att 440 företag genom statens bidrag eller lån fått möjligheter att investera för sammanlagt 774 miljoner kronor. Detta har skapat sysselsättning, räknar vi med, för 14 000 personer. Jag vill betona, om det inte kommer fram under morgondagens debatt, att huvuddelen av detta stöd har gått till norrlandslänen och till stödområdet. Det har sagts att det varit förfelat och fallit på andra delar av landet, men 70 procent av stödet har faktiskt under dessa år gått till det norra stödområdet, dvs. skogslänen. Här har också sysselsättningseffekten blivit den största. Vi räknar med att 9 000 arbetstillfällen har tillkommit enbart genom dessa direkta lokaliseringslån och bidrag. Jag har en bestämd känsla av att konjunkturuppgången också kommer att nå Norrland. Mycket talar för det. Jag har sett att det under den allra senaste tiden kommit in en hel rad ansökningar som gäller utbyggandet av norrländska företag. Jag tror det är möjligt att vi inom den närmaste tiden får se fler sådana företag komma till stånd. Jag ser det som ett uttryck för en mer optimistisk bedömning. Utvecklingen inom skogsindustrin ter sig nu synnsammare än den gjorde tidigare. En del av de industrier som arbetar med skogen som råvara har fått en mer optimistisk syn på framtiden, men det gäller inte bara skogsföretag, utan det finns också företag inom verkstadsindustrin som nu är intresserade av att bygga ut i Norrland. Jag vill gärna understryka vad herr Olsson sagt om nödvändigheten av att observera förhållandena i inlandet, exempelvis i :ljusdalsregionen och Ådalen — jag skulle också kunna nämna andra räjonger — där det är speciellt viktigt att vi får till stånd en ökad företagsamhet. De som vill lokalisera till Norrland föredrar ofta någon av kuststäderna. De tycker att de gör en insats när de flyttar till Norrland, men de vill gärna stanna vid kusten. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att jag verkligen skall vinnlägga mig om, med hjälp av de kontakter vi nu har på olika håll, att försöka framhålla betydelsen av insatser inom de områden som herr Olsson pekar på. De är onekligen speciellt besvärliga, och det finns all anledning att vi ägnar intresse åt dem. Jag noterar med glädje att herr Olsson inte ville vara med om att ta bort förmåner som de arbetssökande har i dag i form av fria resor och möjlighet att söka nytt arbete på annan ort. Jag tror att det är mycket väsentligt att man inte tillgriper de negativa åtgärderna utan handlar på ett positivt sätt för att främja utvecklingen. Liksom flera talare här vill jag också betona betydelsen av att vi ser denna verksamhet som ett led i en jämlikhetspolitik. Vi får ha klart för oss att de människor som bor i de norra delarna av vårt land verkligen har rätt att få möjligheter till en hygglig utkomst. Vi vet hur stora problemen här är. Herr Bengtson pekar på att det finns differenser i fråga om lönerna. Vi vet att avtalen tillkommer genom förhandlingar på arbetsmarknaden, och det är inte möjligt för statsmakterna att gå in direkt och vidta åtgärder för att främja en speciell utveckling på lönesidan. Men det finns så många andra områden där samhället onekligen kan vara med, och jag noterar att herr Olsson pekar på en del sådana. De som stannar kvar, som blir akterseglade av utvecklingen så att säga, får särskilt svåra problem. Detta är naturligtvis i hög grad en fråga som vi får beakta i vår planeringspolitik framöver. Här gäller det att få en samverkan regionalt, och framför allt kommunerna bör ha uppmärksamheten riktad på problemen vid sin planering, så att man verkligen möjliggör för de människor som lämnas kvar av utvecklingen att få tillgång till en hygglig service. Jag ser detta som en mycket viktig uppgift. En särskild grupp i kanslihuset arbetar också med frågan vad som kan göras i glesbygden, och jag antar att den verksamheten bör kompletteras med åtgärder av det slag som herr Olsson pekade på. Herr Dahlén framhöll att detta är ett psykologiskt problem. Det gäller främst att få människorna att förstå att vi här i riksdagen har intresse för att Norrland skall bestå, att regeringen har en vilja att ta initiativ i den riktningen. I en debatt i dag på eftermiddagen i medkammaren ställde statsministern frågan var vi skulle ha stått om vi inte gjort de insatser som förekommit på olika områden genom lokaliseringsstöd och initiativ på olika sätt. Omfattningen av statens och kommunernas ansträngningar i detta avseende, som vi redan har sett, ger en klar indikation på vår viljeinriktning. Politiken baseras på förvissningen att norrlandslänen skall bestå, säger statsministern, som en med andra regioner fullt likvärdig del av den svenska nationen även i framtiden. Detta är en klar följd av bl.a. vårt jämlikhetskrav. Målet kan bara uppnås genom koncentration av våra insatser. Vi måste skapa expansiva centralorter med ett differentierat och därmed också mindre konjunkturkänsligt näringsliv än vad vi har i dag. Vi måste sträva efter en integregering av det norrländska näringslivet med näringslivet i övrigt i landet. Här är just utnyttjandet av investeringsfonderna en väg att kunna åstadkomma en sådan integration. Jag tror att den deklarationen ger ett klart uttryck för att det är regeringens avsikt att man skall satsa framöver och kanske också, efter hand som vi vinner erfarenheter, på bredare front än hittills. Det efterlyses ett program. Herr Dahlén ansåg att det var speciellt värdefullt. Ett program har också lämnats i statsministerns svar. Jag kan erinra om vad som sades där, och då får vi klart för oss att det är en omfattande verksamhet. En punkt är en effektivare regionpolitik, en ökad samhällsplanering. Vi har de lokaliseringspolitiska stödåtgärderna som jag redan har beskrivit. Vi har ställt det kravet att de statliga företagen skall undersöka möjligheterna att expandera i de norra områdena. Från industridepartementet och genom Industrietableringsbolaget har den tanken förts fram att samhället i ökad utsträckning skulle kunna nyskapa företag i Norrland. Jag kan nämna att försvarsdepartementet håller på med en översikt över vad man skulle kunna göra i fråga om placering av beställningar, eventuellt också andra åtgärder för att öka sysselsättningen i Norrland. Det har tillsatts en särskild arbetsgrupp som skall arbeta fram lämpliga projekt för utveckling av turism och friluftsliv. Vi har redan talat om den arbetsmarknadspolitiska beredskapen i det svar som jag gav till herr Olsson. Man skulle också kunna peka på sådana åtgärder som skatteutjämningsbidraget, en utbyggd lokal trafikservice, servicebussar etc. som har tillkommit. Jag kan nämna att vi räknar med att utvecklingen av Norrland som en industriell miljö också skall främjas genom konsultoch specialisthjälp, där vi naturligtvis får ta företagareföreningarnas resurser i anspråk men där industridepartementet håller på att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att öka möjligheterna till hjälp. Det kommer också att ges större resurser för malmletning, främst i Västerbotten och Norrbotten, naturligtvis också i syfte att få fram nya exploateringsbara gruvfyndigheter. Jag har gett denna översikt mycket katalogmässigt och rubrikmässigt. Men översikten visar, herr Dahlén, att vi inte står utan ett program. I verkligheten har vi ju gripit över ett stort fält för att försöka få en bättre utveckling till stånd i Norrland. Om jag efter detta får återvända till lokaliseringspolitiken, vill jag betona att den har försökskaraktär — det är vi alla överens om. Vi har bedrivit en försöksverksamhet, och jag vill erinra herr Olsson om att vi inte har saknat pengar för dessa angelägna uppgifter. Herr Olsson frågade vad som hänt om vi i stället satsat mera på lokaliseringspolitiska åtgärder med stöd och lån åt företag. Han jämförde denna hjälp med vad som utgår till arbetsmarknadsstyrelsen och nämnde för den senare siffran 2 miljarder kronor. Ja, det är riktigt, man kan naturligtvis ställa den frågan. Men då får vi först ha klart för oss, herr Olsson, att i det bidrag som arbetsmarknadsstyrelsen får inräknas bidrag till en rad åtgärder låt oss säga för de handikappade — det är mer än en fjärdedel av hela anslaget som förbrukas för sådana åtgärder. Vi får således vara på det klara med att arbetsmarknadsstyrelsen också sysslar med andra ting än beredskapsåtgärderna eller de rörlighetsfrämjande åtgärderna som herr Olsson kanske tänkte på i detta sammanhang. Det är så mycket annat som ryms där. Mera väsentligt tycker jag det är att vi kan konstatera att det inte har saknats medel när det gäller lokaliseringspolitiken. I fråga om stöd, lån eller bidrag till företag är vi beredda att öka beloppen. Det har inte funnits efterfrågan på mer än vad som har förbrukats, och därför är det således inte fråga om att se det på det sättet att vi skulle öka mer på det ena för att hålla igen på det andra, eller hur herr Olsson hade tänkt sig. Jag kan inte se att det finns någon anledning till detta just med hänsyn till att vi faktiskt har fått fram de medel som behövs med det program som vi har ställt upp och de bidragsregler som vi har fastlagt. Jag skall, herr talman, inte förlänga debatten så mycket. Men till herr Olsson vill jag ändå säga att vi under den korta tid på några månader som stått oss till buds inte hunnit vidtaga några speciella åtgärder för att verkställa företagslokalisering. Det pågår intressanta undersökningar med utgångspunkt från uppfattningen att man skall kunna ta ut vissa delar av ämbetsverkens uppgifter för att lokalisera denna verksamhet på annat håll. Det har skett bl.a. beträffande statistiska centralbyrån med ganska stor framgång. Någon del av denna verksamhet har inte ännu flyttats till Norrland såvitt jag vet. Men jag skulle tro att det bör finnas utsikter att få se vissa praktiska resultat. Jag kan bara notera att det i varje fall under de senaste månaderna varit möjligt för oss att ge stöd åt enskilda företag som flyttat från stockholmsregionen ut i landet. Ett par sådana företag har fått stödet just med hänsyn till att de åstadkommer en bättre balans på detta vis. De blir ett tillskott till näringslivet på den ort dit de flyttar och där man har haft svårigheter att hålla sysselsättningen uppe. I dessa fall har vi ansett det motiverat att ge företag av detta slag stöd till en förflyttning. Herr Bengtson tog i sitt inlägg upp en del andra frågor och vidgade debatten till att gälla ställningstaganden till om vi skall ha en vinterolympiad, hur vi skall hjälpa turismen och hur jordbrukspolitiken skall bedrivas. Jag skall inte förneka att det finns ett samband mellan de jordbrukspolitiska åtgärderna och utvecklingen i Norrland. Men jag är också angelägen att betona att man inte får göra sig skyldig till en felsyn av det slag som ofta förekommer när man skyller på jordbrukspolitiken. Det är själva den tekniska ut vecklingen i vårt samhälle och människornas ökade anspråk på levnadsstandard som gör att problem uppstår inom jordbruket. Åtgärderna skapar alltså inte problemen, utan dessa finns där så att säga och ger sig till känna — i vårt land liksom i andra länder — till följd av utvecklingen. Det är inte så underligt att många människor som levt under synnerligen knappa villkor och kanske t.o.m. haft mycket liten kontant ersättning på grund av kvarvarande rester av naturahushållning t.ex. i Norrland — särskilt måhända i inlandet — nu ställer helt andra anspråk på tillvaron. Detta är helt enkelt rätt naturligt. Jag tror att det bästa svaret på detta problem är det som min företrädare som jordbruksminister, Gösta Netzén, lanserade, då man gick in för att bygga upp verkligt bärkraftiga, bestående företag genom betydande insatser från samhällets sida. Just inom jordbrukssektorn kan vi säga att vi gått mycket långt för att åstadkomma bärkraftiga företag. Sedan måste vi ha kvar en rad stödåtgärder, exempelvis det extra mjölkpristillägget, vilket ju är bestående i Norrland och såvitt jag kan förstå är en av de främsta hjälpåtgärderna inom jordbruket. Regeringen har inte heller — vare sig under den nuvarande eller den tidigare jordbruksministern — tvekat om att detta stöd skall fortsätta. Det är klart att vi skulle kunna utveckla denna diskussion till en jordbrukspolitisk debatt, men jag tror herr Bengtsons utgångspunkt är felaktig. Det är således inte jordbrukspolitiken som vållar bekymren utan det är den utveckling som sker inom denna näringsgren liksom i många andra.

Herr talman! Jag vill bara göra ett par korta kommentarer. Statsrådet Holmqvist trodde att konjunkturuppgången också skulle nå Norrland. Han hade fått åtskilliga ansökningar från företag med utbyggnadsplaner i Norrland. Detta är mycket bra och glädjande. Men det svär också nästan katastrofalt mot det uttalande som statsministern bara för någon timme sedan gjorde i andra kammaren, nämligen att inte ett enda enskilt företag har gjort något för att öka sysselsättningsmöjligheterna i Norrland. Han glömde bl.a. bort att hans före detta regeringskollega, direktören för Cellulosabolaget, har protesterat mot detta. Det skedde i en intervju för några dagar sedan där det omtalades att bara detta bolag investerat 1400 miljoner kronor på tio år, vilket verkligen bidragit till att skapa sysselsättning i Norrland. Men det är något annat. Jag undrar om jag möjligen missuppfattade statsrådet Holmqvist — jag nästan hoppas det — ty hans slutsats var väl inte den att ansökningarna från dessa företag att bygga ut skulle vara ett tillräckligt bevis på att konjunkturuppgången verkligen når Norrland, så att den nuvarande klyftan upphör. Situationen är ju den att arbetslösheten är mycket stor i skogslänen, medan den starkt har förbättrats på andra håll. Jag hoppas därför att det bara var en kommentar i marginalen. Den berör nämligen bara förhållandena på kort sikt, och det allvarliga är långsiktstrenden, som statsrådet anknöt till. Det är mycket svårt att göra exakta befolkningsprognoser. = Långtidsutredningen och det material från länsplaneringen som man bearbetat tyder på att inemot 40 procent av sysselsättningstillfällena i Norrland försvinner under 1960 och 1970-talen. Det klarar man inte av genom en viss förändring i konjunkturen. Till sist, herr talman! Statsrådet Holmqvist omtalade att statsministern i andra kammaren lämnat ett program — det som jag efterlyst. Jag noterar med intresse att statsministerns partivän, herr Skoglund, påpekade att det varken var särskilt konkret eller innehöll mycket nytt. Jag ber att för ovanlighetens skull få instämma med herr Skoglund. Det behövs mycket, mycket mer.

Herr talman! Jag vill gärna understryka vad inrikesministern sade om att man verkligen bör satsa på Norrlands inland. Han fpnämnde ljusdalsområdet, Ådalen ochöytterligare en rad orter. Om det, som det nu ryktas från debatten i andra kammaren, har lagts fram ett program av statsministern, som verkligen antyder mer konkreta åtgärder än tidigare, hälsar jag det med tillfredsställelse. Regeringen har då uppenbarligen insett att läget kräver mer än man tidigare har ansett, och man är således nu beredd att vidta åtgärder. Jag tror det är nödvändigt med en sådan deklaration från dem som har den politiska makten i landet.

Det har lovats alltför mycket många gånger. Vad sedan gäller frågan om löneutvecklingen och att de högre lönerna i storstäderna utgör en dragningskraft som försvårar situationen i Norrland vill jag gärna nämna att lokaliseringsoch norrlandspolitik kan vara ett medel att hejda löneskruven i storstäderna. Jag kanske inte nämnde det i mitt första anförande, men detta problem har två sidor, vilket vi alla är medvetna om. Man löser inte norrlandsproblemen bara genom att locka företag dit. Man måste samtidigt angripa den motsatta polen, nämligen storstadskoncentrationen. Det finns planer på att fördubbla folkmängden i Stockholm på 30 år, och liknade planer finns för Göteborg och Malmö. Det besvärliga och farliga med sådana prognoser är att de verkar redan innan de är antagna. Kommuner och andra inriktar sig efter trenden. Folk tror att dessa prognoser skall uppfyllas. Därför kommer det att behövas en enorm satsning på detta område. Det finns inga möjligheter att driva en lokaliseringspolitik om man inte säger ifrån att prognoserna om storstädernas tillväxt inte är realistiska. Det måste, såvitt jag förstår, sägas ifrån av dem som har den politiska makten. Kan man åstadkomma en sådan balans, kommer man också i viss mån till rätta med inflationsproblemet på många områden, inte minst på lönesidan. Det kan vara till stor nytta när det gäller att bygga upp en exportmarknad som verkligen skall ge oss i den svenska landsorten produkter att tillverka.

Herr talman! Det finns ingen kungsväg för att nå fram till en lösning på de besvärliga problem vi nu diskuterar. En rad faktorer spelar in, och det var delvis av den anledningen som jag tog upp sådant som inrikesministern hade nämnt i sitt svar, t.ex. turismen. Även om jag inte vill dra upp en jordbrukspolitisk debatt kunde jag inte förbigå detta stora område. Turismen har inte varit så aktuell tidigare, men det är verkligen någonting att ta i beaktande, när vi under detta budgetår räknar med ett underskott på turistnettot med 1075 miljoner kronor. Jag tycker nog det finns anledning att satsa mer på svensk turism, så att man kan få svenskarna intresserade av att stanna i sitt eget land och andra människor intresserade av att komma hit. Den där miljarden är högst besvärande för vår valutareserv. Därför finns det anledning att satsa på turismen också. Beträffande jordbruket vill jag göra den kommentaren, att även om en del kommer att lämna jordbruket — fler än vi anser önskvärt — så är det inte fördenskull nödvändigt att de lämnar Norrland. Det finns möjligheter att bereda dem annan sysselsättning så att de kan stanna i den trakt där de helst vill stanna. Jag kunde heller inte underlåta att i samband med detta stora problemkomplex nämna bristen på jämlikhet. Det är också en väldigt viktig faktor att det är så dåligt beställt med den. Jag noterar emellertid, herr talman, med tillfredsställelse att inrikesministern — säkerligen ärligt — säger att han på allt sätt kommer att bemöda sig om att göra så mycket som möjligt för Norrland. Jag såg med beklagande på att en sådan blomstrande industri som Mjödvattnet med bortemot hundratalet anställda inte skulle få lokaliseringsstöd. Det tycker jag inte vittnar om någon god vilja att göra något för Norrland, men det gällde inte den nuvarande inrikesministern. Jag hoppas att vi nu kan enas om att göra det mesta möjliga för Norrlands del.
Herr talman! Jag vill bara helt kort till herr Dahlén säga att jag inte menar att de tecken jag beskrev på att konjunkturuppgången har nått till Norrland på något sätt skulle överflödiggöra alla de andra insatser som vi här diskuterar. Jag tror, liksom herr Dahlén, att de blir nödvändiga om vi skall klara upp dessa problem. Till herr Olsson vill jag gärna säga att jag förstår honom när han tycker att de prognoser som görs om de stora städernas utveckling framöver är olustiga på något sätt. Men det är svårt att förbjuda våra planerare att göra prognoser. Vi hoppas dock att utvecklingen skall visa en mera jämn spridning. Däremot tror jag att vi behöver stora städer, det vill säga att man ute i länen skall ha attraktiva städer, tillräckligt stora för att binda befolkningen där och för att bjuda alla de möjligheter som i dag krävs i kulturellt, socialt och annat avseende. När vi nu skall bestämma oss för vissa orter som vi skall satsa på, är det viktigt att vi då också är så generösa att vi försöker finna någon stad i länet där vi med en speciell satsning kan skapa tillräckligt underlag för att få till stånd en attraktiv miljö för de människor som vill söka sig till större bebyggelsecentra. Då skulle det kunna bli ett alternativ till att flytta ned till Stockholm eller Göteborg eller vilken ort det nu kan bli fråga om. När herr Bengtson säger att vi borde göra mer för att kunna minska valutautflödet genom turismen så är jag helt överens med honom. Vi har i regeringen också bl.a. i anslutning till debatten om vinterolympiadens förläggning till Östersund sagt oss att det ligger mycket i talet om att vi i ökad utsträckning bör undersöka vad som kan göras för att på något sätt kompensera de förväntningar som kan ha uppkommit. Detta bör då naturligtvis inte bara gälla Östersund, utan det kan finnas andra regioner i vårt land som kan ha intresse av att utveckla turismen. Det har också gjorts rätt betydande insatser. Jag vill gärna understryka att arbetsmarknadsstyrelsen har gjort utomordentligt hedervärda insatser när man har ordnat med Öövernattningsställen m.m. Inte minst Svenska turistföreningen torde haft mycket stor glädje av arbetsmarknadsstyrelsens positiva inställning. Det är möjligt att vi kan göra liknande insatser när det gäller andra former av turism lämpliga för vårt land. Men sedan kommer vi nog aldrig ifrån det faktum att vi bor i ett kargt klimat. Därför måste vi nog även framöver räkna med att många människor vill flyga söderut för att få en gnutta sol och värme. Detta får vi helt enkelt acceptera. Jag tror därför att vi får svårt att åstadkomma en fullständig balans på det kontot.

Herr talman! Jag tror att det snarare kommer att bli tvärtemot vad herr statsrådet antydde i sitt sista inlägg. Med tanke på antalet solskenstimmar längst uppe i norr skall man nog resa dit upp om man verkligen vill njuta av solshk och inte gå här nere i rök och damm. Det skulle, herr talman, vara frestande att ta upp en ganska ingående debatt i de frågor som kommit upp till behandling här i dag, men då jag råkar vara ledamot av bankoutskottet och väl känner till vad vi tänker ägna huvuddelen av morgondagen åt, skall jag avstå på den punkten. Jag skall inte heller, som herr Dahlén i viss mån gjorde, börja räkna upp en mångfald olika initiativ som vi från moderata samlingspartiets sida har tagit, t.ex. våra krav på transporttaxeöversyn, krav på ändrade teletaxor m.m. Jag lämnar detta därhän. Det går att läsa i vår partimotion som behandlar lokaliseringspolitiken. Men beträffande en sak vill jag till herr statsrådet framföra en rekommendation. Det gäller en fråga som har nämnts här i dag, nämligen isbrytarverksamheten, Jag tar den som exempel på att vi tyvärr har alltför många statliga utredningar som sitter och utreder och utreder och så småningom lägger fram sitt betänkande. Men då visar det sig ofta att man inte tillräckligt har beaktat att därest utredningars förslag genomförs så kommer det också att ha en viss verkan sett ur lokaliseringspolitisk aspekt. Därför vill jag be statsrådet Holmqvist vara vänlig att ge vederbörande utredare en vink att de innan de lägger fram sina förslag bör tänka även på denna sidan av saken. Det skedde inte i fråga om sjöfartsutredningen, vilket medfört att vi nu brottas med de bekymmer som man på det området kan se i framtiden. Därför har också det norrländska näringslivet och vi norrlänningar i allmänhet varit kritiska mot hela uppläggningen av dessa utredningar. Vi menar att man inte tillräckligt har belyst alla aspekterna. I någon mån har man kanske beaktat problemen, men inte tillräckligt. Jag tror vidare att herr statsrådet valde fel utgångspunkt när han nämnde hur mycket som gått till Norrland av det beviljade lokaliseringsstödet. Jag fattade statsrådet så att det skulle röra sig om cirka 70 procent. Men tillåt mig, herr statsråd, påstå att detta är felaktigt. Den rätta siffran för norrlandslänen är drygt 50 procent. Om man räknar om vad det har medfört i fråga om sysselsättningstillskottet är siffran för norrlandslänens vidkommande 43 procent. Siffran drygt 70 procent gäller för hela stödområdet, och däri ingår som bekant inte bara norrlandslänen. Jag har också tagit del av statsminister Erlanders svar i andra kammaren, och det är ganska frestande att göra en del kommentarer. Jag gör det emellertid inte, eftersom jag, när jag läste punkt 11 i svaret, förstod att man kommit fram till att man vid behandlingen av gruvrättsutredningens förslag måste se till att mildra det inmutningsförbud som råder i Norrbotten. »Resurserna för malmletning främst i Västerbotten och Norrbotten kommer att ökas i syfte att få fram nya exploateringsbara gruvfyndigheter», säger statsministern. Det finns redan i dag resurser som med nuvarande lagstiftning av år 1963 icke får insättas. Bolidenbolaget har en mycket stor apparat för sådan malmletning som det här gäller och lägger ned mycket pengar på detta arbete. Det är bara några veckor sedan som jag från denna talarstol påpekade önskvärdheten av att Bolidenbolaget får sätta i gång med denna verksamhet. Är det detta som man menar då är jag tacksam, således att det inte bara skall bli fråga om fortsatt projektering från LKAB:s sida. Jag noterade att herr Dahlén använde uttryckssättet att det är en psykologisk fråga om vi i Norrland skall kunna vända strömmen. Utan tvivel råder en utbredd pessimism bland befolkningen. På den punkten är herr statsrådet och jag säkerligen ense. Jag känner trycket eftersom jag bor och verkar i det län som har den största arbetslöshetssiffran här i riket. Jag känner pessimismen när jag reser runt i denna landsända. Vi känner pessimismen i våra kommunala församlingar, på landstingsplanet och i olika utredningar. Att det råder en viss uppbrottsstämning är det heller ingen tvekan om. Det är nödvändigt för oss att snarast bryta denna uppbrottsstämning och att på nytt skapa en framtidstro för norrlandslänen. Jag kan självfallet här främst tala för det nordligaste länet, som har de värsta problemen. Jag återkommer till herr Dahléns konstaterande att detta är en psykologisk fråga. Han kräver besked från statsmakterna om garantier till vissa orter för att de skall kunna överleva. Alltnog, jag kan acceptera att det är en psykologisk fråga, men i minst lika stor omfattning är det en politisk fråga. Och, herr statsrådet, det är en sådan politisk frågeställning som vi knappast kan lösa med mindre än att vi sätter oss ned och gemensamt resonerar om hur detta skall gå till. Så länge vi fortsätter att göra politiska utsvängningar i det hänseendet kan vi aldrig begära att statsmakterna, regionpolitikerna eller lokalpolitikerna skall kunna tala om för folket hur vi skall ha det i framtiden. Men på den punkten får jag ju tillfälle återkomma under morgondagens debatt. Jag har, herr talman, försiktigtvis i god tid anmält mig till den talarlistan. Jag vill ställa en kort fråga till herr statsrådet — och han kan ju svara på den under morgondagen, då jag önskar herr statsrådet välkommen tillbaka för att diskutera lokaliseringspolitiken, Min fråga är: Kan vi få en analys av den praktiska erfarenheten av den omskolningverksamhet som nu har bedrivits ett antal år och av den praktiska erfarenheten av flyktingsbidragsprincipen? Hur har dessa verksamheter utfallit, och hur ser herr statsrådets på dem och deras resultat? Jag vore tacksam om jag i morgon kunde få ett besked härvidlag.

Herr talman! Jag hoppas att det tal som har förts om att det skall bli en rättvisare fördelning till förmån för Norrland inte bara är, som det sades, fagert tal, utan att det nu verkligen kan bli konkreta åtgärder. Människorna i de berörda områdena börjar bli desperata, vilket tar sig det uttrycket att man bildar opinionsgrupper för att kunna ge till känna sin oro inför utvecklingen. Åtgärder måste sättas in innan utvecklingen gått så långt att det argument som arbetskraftsöverskottet utgjort inte längre föreligger. I den situationen kan ju myndigheterna säga att ingenting längre kan göras. En samlad bedömning ur såväl samhällsekonomisk som annan synvinkel i ett tidigare skede hade säkert inverkat på utvecklingen och medfört ett helt annat läge än det som råder i dag. Givetvis måste det satsas på de orter som i länsplaneringarna bedöms som utvecklingsbara, men i de fall råvaror eller annat kan medföra att även andra orter kan utvecklas skulle det vara värdefullt med ett besked i den frågan från regeringens talesman. Vi kommer i morgon att behandla motioner från mitt parti, i vilka vi vänder oss mot de i kompletteringspropositionen framförda förslagen rörande omflyttning, bl.a. införande av hyrestillskott som ett styrande instrument. Jag skall därför inte närmare beröra den saken i dag. Jag vill i stället säga några ord om investeringsfonderna och regeringens möjligheter att styra företagsamheten med hjälp av dessa. Vi har i färskt minne hur ett storföretag i södra Sverige fick ta sina fonder i anspråk, varvid tyvärr endast en bråkdel investerades i Norrland. En aktivare insats av regeringen vid handläggningen av dessa frågor skulle säkerligen ha ett för Norrland gynnsamt resultat. Fastän inrikesministern har varit tvungen att gå, vill jag tacka för hans besked om att vi i Jämtlands län kommer att få del av ökade insatser i stället för dem som vi hade hoppats på i samband med anordnandet av olympiska spel. Emellertid anser jag det vara värdefullt att få reda på huruvida regeringen är beredd att inför riksdagen redovisa den utredning om möjligheterna att arrangera dessa spel som riksdagen hemställt om. Jag noterar också med tacksamhet inrikesministerns besked att det föreligger framställningar från många företag om etablering i länet och de positiva synpunkter som inrikesministern redogjorde för angående behandlingen av dessa ansökningar såväl i regeringen som hos arbetsmarknadsverket. Jag uttalar den förhoppningen att de inledda kontakterna kommer att medföra både nyetablering och utbyggnad av företag. Det har talats om bärkraftiga jordbruksföretag. I anslutning därtill vill jag framhålla att turismen i kombination med de små kompletteringsjordbruken i vissa områden ger människor sysselsättning, under vissa årstider i den ena branschen och under den övriga delen av året i den andra branschen.

Herr talman! Då inrikesministern nu har nödgats närvara i andra kammaren, är det kanske inte stor mening i att fortsätta debatten nu. Det finns tillfälle att fortsätta den i morgon. För att fullständiga kammarens protokoll från denna, som jag tycker, intressanta debatt, vill jag dock säga följande. Inrikesministern nämnde att man inte kan styra planerarna, alltså de som planerar för prognoserna för de stora städerna. Det kanske man inte kan, men jag är övertygad om att dessa planerare lyssnar till och försöker dra ut riktlinjen i den politik som förs. Därför tror jag att regeringens inställning till prognoserna måste göras klar på ett tidigt stadium. I annat fall kan det bli så att prognoserna blir vägledande i fel riktning. Har regeringen en stark tilltro till att man kan lösa dagens norrlandsproblem med ökad rörlighet, är jag övertygad om att prognosmakarna i Stockholm noterar detta och räknar upp siffrorna för befolkningstillväxten. Accepterar vid detta förhållande, kan vi aldrig komma ur den onda cirkel som vi har hamnat i. Jag hade i min interpellation även tagit upp något om beredskapsarbeten och utflyttning av statlig verksamhet, men det finns kanske anledning att återkomma härtill i morgon, eftersom jag har motion i dessa frågor.

Herr talman! Herr Berglund har frågat mig om det inom statsdepartementen och regeringsrätten finns någon förtursordning för »administrativa besvär». Om så icke är fallet vill herr Berglund veta om jag vill medverka till åtgärder så att detta slags ärenden erhåller någon form av prioritet. Slutligen frågar herr Berglund vilka åtgärder i övrigt som jag är beredd vidtaga i syfte att förkorta handläggningstiderna för ärenden om besvär över de kommunala myndigheternas beslut. Som svar på de framställda frågorna får jag anföra följande. Det av herr Berglund använda uttrycket »administrativa besvär» är mycket vidsträckt. Det täcker t.ex. alla besvär som prövas i statsdepartementen. Jag utgår emellertid från att vad som åsyftas är besvär över kommunala myndigheters beslut. Oavsett detta gäller att det inte finns några föreskrifter om förtur för vissa ärenden vare sig i departementen eller i regeringsrätten. Detta hindrar givetvis inte att det i praktiken förekommer att vissa ärenden behandlas med förtur. Sålunda ger regeringsrätten viss förtur åt bl.a. s.k. kommunalbesvär. Detsamma är givetvis förhållandet med mål som rör administrativa frihetsberövanden eller verkställighet av beslut som rör vårdnad om barn. När det gäller regeringsrätten måste herr Berglunds frågor ses mot bakgrund av domstolens arbetsläge. Antalet icke avgjorda mål utgjorde den 1 april 1969 9 908. I 4370 av målen var den förberedande skriftväxlingen avslutad. Av den totala balansen utgjorde den ojämförligt största delen skattemål. Antalet balanserade kommunalmål, där inbegripet kyrkliga kommunalmål, är bara något över 200. I övrigt utgörs de större målgrupperna av hälsovårdsmål , byggnadsmål . Under 1950 och 1960-talen har olika åtgärder för att bemästra domstolens arbetsbörda vidtagits. Sedan år 1949 har antalet ledamöter i olika etapper utökats från 9 till 22. Den senaste väsentliga förstärkningen av domstolen genomfördes den 1 september 1967. Antalet regeringsråd ökades då från 17 till 21 och antalet avdelningar från tre till fyra. Den särskilda begränsningen i rätten att fullfölja talan till regeringsrätten i vissa skattemål infördes år 1958. Bakgrunden till 1967 års utökning var det rådande arbetsläget i regeringsrätten. Åtgärden betecknades som ett provisorium i avbidan på en större reform av förvaltningsdomstolsorganisationen. Frågan om regeringsrättens: framtida ställning och uppgifter kunde inte övervägas närmare förrän förvaltningsdomstolskommitténs betänkande hade remissbehandlats. Vid 1967 års reform räknade man med att tillkomsten av den nya avdelningen skulle medföra att antalet avgjorda mål skulle ökas med 1 000— 1200 mål per år. Arbetsbalansen borde därför kunna nedbringas till rimlig nivå inom loppet av omkring fyra år. Dessa beräkningar har inte hållit helt. Trots att antalet inkomna mål hållit sig nästan konstant sedan år 1967 och trots att antalet föredragningsdagar ökats med drygt 100 per år minskade antalet icke avgjorda mål år 1968 med bara 458. Sedan den nya avdelningen tillkom har balansen fram till den 1 april 1969 minskat med totalt cirka 900 mål. Om utvecklingen står sig kommer det alltså att ta mycket lång tid att avveckla den stora balansen. En anledning till att balansen inte gått ned såsom man kunnat ha anledning räkna med är att en helt ny kategori mål anförtrotts regeringsrätten. Jag syftar på mål enligt 21 kap. föräldrabalken, dvs. mål om verkställighet av dom eller beslut som rör vårdnaden om barn. Det har visat sig att dessa mål — under år 1968 var det 30 stycken — bereder domstolen mycket arbete. Trots att arbetsläget i regeringsrätten inte förbättrats i den takt man räknade med vid tillkomsten av den nya avdelningen är jag inte beredd att nu ta upp frågan om en ytterligare utökning av antalet ledamöter. I stället bör arbetet inriktas på en omgestaltning av förvaltningsrättskipningen. Därvid kan förvaltningsdomstolskommitténs förslag bilda grundvalen. Det finns emellertid ett visst samband mellan detta förslag och de förslag som lagts fram av landskontorsutredningen, <länsförvaltningsutredningen och länsdemokratiutredningen. En särskild arbetsgrupp med representanter för flera departement överväger för närvarande bl.a. frågan hur arbetet med en reform av förvaltningsrättskipningen mot denna bakgrund bör bedrivas. Senast i samband med en omgestaltning av regeringsrätten bör — som också = förvaltningsdomstolskommittén framhållit — en ändring genomföras i fråga om regeringsrättens kansli och föredragningsorganisation. Den nuvarande ordningen, som innebär att särskilda arbetsenheter eller vissa tjänstemän i de olika departementen fungerar som kansli, är inte tillfredsställande. Jag avser att inom den närmaste tiden ta upp frågan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation och för den positiva anda som utmärker detsamma. Svaret ger mig emellertid anledning konstatera att det inte finns några föreskrifter om förtur vare sig i departementen eller i regeringsrätten för besvär över kommunala myndigheters beslut. Den förtur för bl.a. s.k. kommunalbesvär som statsrådet anger att regeringsrätten i praktiken tillämpar synes mig helt illusorisk eller i varje fall utan påtaglig effekt. Jag vill som stöd för denna min uppfattning erinra om de två fall från Stockholms stad, som jag här i kammaren vid interpellationens framställande anförde som exempel på regeringsrättens långa handläggningstider. Båda fallen gällde besvär över beslut av Stockholms stadsfullmäktige, det ena från september 1962 rörande zonplan för vissa delar av Stockholm, det andra från april 1964 gällande åtgärder för underlättande av borgerlig begravning. Båda dessa fall har betydelse för bestämmande av den kommunala kompetensen. Det tog tre år innan dessa mål var avgjorda i regeringsrätten. Avgörandet i det första fallet kom först i november 1968 och i det andra fallet den 11 februari 1969. Kommunalmännen i landet kan ge fler exempel på hur viktiga besvärsfrågor ligger i regeringsrätten utan att bli avgjorda och utan att de får den förtur som det här talas om. Den förtur som regeringsrätten i praktiken skulle tilllämpa för s.k. kommunalbesvär har därför inte någon reell innebörd, vilket naturligtvis bottnar i regeringsrättens orimliga arbetsläge. Statsrådets redovisning av regeringsrättens arbetsläge visar att domstolen den 1 april 1969 hade 5 908 icke avgjorda mål. De statistiska uppgifter som jag erhållit visar att domstolens totala balans per den 31 december var för år 1965 6 362 mål, för år 1966 6 766 mål, för år 1967 6 671 mål och för år 1968 6 213 mål. Efter redovisning av de åtgärder som vidtagits för att bemästra domstolens arbetsbörda under 1950 och 1960-talen och därav förväntade förbättringar nödgas statsrådet konstatera »att det kommer att ta mycket lång tid att avveckla den stora balansen» om utvecklingen, dvs. förhållandet mellan inkomna och avgjorda mål, står sig. Att denna långa avvecklingstid kommer att bli ett faktum är jag minst sagt helt övertygad om, såvida inte verkliga krafttag sätts in omedelbart. Om regeringsrätten inte får ett enda nytt mål, skulle det ta ett helt år att avveckla den balans som rätten nu har. Jag har nu berört de kommunala besvärsmålen och konsekvenserna av den alltför långa tid det tar innan dessa mål blir föredragna och avgjorda i regeringsrätten. Emellertid är det ojämförligt största antal mål som regeringsrätten har att handlägga mål angående skatter. I regeringsrätten avgörs för närvarande skattemål som inkommit till rätten 1964 — ja, kanske ändå tidigare. Dessa mål kan röra inkomster för enskilda personer som ligger upp till tio år tillbaka i tiden. När man då vet att de lokala skattemyndigheterna är synnerligen obenägna att annat än i rena socialfall och efter tillstyrkan av vederbörande taxeringsintendent medge anstånd med skattens inbetalande tills besvären är avgjorda i högsta instans, är det lätt att förstå vilka oerhörda konsekvenser den långa väntetiden kan ha för en enskild person i samhället. Förhållandena på sistnämnda område belyser i lika hög grad som de av mig berörda kommunala besvärsmålen att de missförhållanden och den tidsutdräkt som nu råder bör rättas till genom effektiva och snabba åtgärder. För min del kan jag konstatera att vilka åtgärder som hittills än må ha vidtagits för att förbättra domstolens arbetsläge så har de varit helt otillräckliga. Det förefaller mig ganska klart att man varit alltför optimistisk beträffande de vidtagna åtgärdernas effektivitet eller felbedömt verkningarna av införda restriktioner i besvärsrätten samt tillkomsten av nya arbetsuppgifter för domstolen. I det beträngda läge som nu råder med orimligt långa handläggningstider hos regeringsrätten, vilket är betänkligt ur rättssäkerhetssynpunkt och vilket medför avsevärda olägenheter för såväl kommuner som enskilda, anser jag det därför nödvändigt att omedelbara och kraftfulla åtgärder vidtas för att råda bot på nuvarande situation, som jag vill påstå är ett missförhållande. Även om jag med tillfredsställelse noterat att statsrådet har för avsikt att inom den närmaste tiden ta upp frågan om regeringsrättens kanslioch föredragningsorganisation för att förbättra läget är jag inte nöjd med statsrådet uttalande att han nu inte är beredd att ta upp frågan om utökning av antalet ledamöter i regeringsrätten, vilket enligt min mening bör ske omedelbart. Jag kan därför inte heller dela statsrådets uppfattning att arbetet på att förbättra situationen i stort bör inriktas på omgestaltning av förvaltningsrättskipningen. Denna omgestaltning må i och för sig vara önskvärd och välbetänkt, men den tar ju tid att genomföra och får således ingen omedelbar effekt på dagens problem, som kräver snabba, effektiva åtgärder för att förbättra regeringsrättens arbetsläge. En inriktning på att lösa denna fråga genom en omgestaltning enbart av förvalt ningsrättskipningen är därför otillräcklig. Regeringen och riksdagen ställer ofta det självklara kravet att statens affärsdrivande verk skall vara effektiva. Samma självklara krav ställs likaledes på näringslivet över huvud taget. Enligt min mening bör det vara lika självklart att samma krav på effektivitet ställs på våra domstolar. Jag anser det därför utomordentligt viktigt för vårt samhälle att de åtgärder vidtas och de resurser ställs till förfogande som behövs för att denna effektivitet skall erhållas.

Herr talman! Herr Berglund har i sin interpellation begränsat sig till de administrativa besvärsmålen, närmast kommunalbesvären, och jag förstår väl de olägenheter som vållats på detta område. Justitieministern har emellertid i sitt svar påvisat att frågan har en mycket större räckvidd och gäller regeringsrättens balans över huvud taget. Särskilt skattemålen, som utgör den största gruppen av de till regeringsrätten inkomna målen, kommer att bli utsatta för den allra längsta fördröjningen — såsom även påtalades i herr Berglunds anförande. Det är lätt att inse vilka olägenheter ett sådant sakernas tillstånd vållar. Jag vet inte hur stor ändringsfrekvensen i regeringsrätten i sådana mål är, men det är lätt att med hjälp av gällande dödlighetstabeller räkna ut i hur många fall vederbörande skattskyldig själv icke får uppleva denna tidpunkt, utan det blir hans efterlevande eller dödsbo som får ta del av utslaget. Vare sig det gäller att återfå för mycket erlagd skatt, att betala ytterligare skatt eller endast att få slutlig klarhet i sina skyldigheter i detta avseende är förhållandet lika otillfredsställande. Detta gäller de enskilda anhängiga målen, men konsekvenserna är kanske ännu allvarligare i ett annat avseende. Vi har på löpande band fått nya skat telagar, t.ex. omsättningsskatten, mervärdeskatten, <aktievinstskatten och markvärdestegringsskatten, för att nämna de viktigaste. Detaljändringar i andra skatteförfattningar har också förekommit i stor utsträckning. Vid tilllämpningen av dessa nya regler uppkommer många tveksamma frågor, och det är mycket viktigt att inom rimlig tid få vägledande prejudikat, då dessa måste ligga till grund både för enskilda personers dispositioner och för olika myndigheters handlande. Alla föreliggande fall kan inte garderas genom vilande besvär, och därför medför förseningen av prejudikatbildningen att många slutliga avgöranden kommer att stå i motsättning till den definitiva tolkning som så småningom kommer att fastställas genom regeringsrättens avgörande. Av interpellationssvaret framgår att justitieministern ser allvarligt på regeringsrättens balanssituation. Jag vill gärna erkänna att justitieministern när det gäller motsvarande situation på de allmänna domstolarnas område vidtagit effektiva åtgärder för att bemästra läget både genom att sätta in ekonomiska och personella resurser och genom lagstiftningsåtgärder. Läget kan där också betecknas som tämligen normaliserat. Det är därför så mycket mer förvånande att den närmast skandalösa situationen på förvaltningsrättskipningens område har kunnat tillåtas att fortfara under så lång tid. Vissa åtgärder har vidtagits, men de har varit otillräckliga och för sent insatta. Emellertid har även ett utredningsarbete utförts som avser att träffa själva grundorsaken, nämligen den alltför stora tillströmningen av mål till högsta instansen. För detta ändamål föreslås i stället en förstärkning av mellaninstansen. Detta utredningsförslag, som har fått ett gynnsamt mottagande vid remissbehandlingen, har emellertid sedan fått ligga i ett och ett halvt år utan att något har inträffat. Justitieministern säger att problemet måste lösas genom en omgestaltning av förvaltningsrättskipning. I detta avseende är jag överens med justitieministern och anser i motsats till herr Berglund att man nu inte bör ytterligare försöka utöka regeringsrådens antal. Desto viktigare är att andra åtgärder inte dröjer. De positiva åtgärder som justitieministern har redovisat i interpellationssvaret är dock egentligen bara att en arbetsgrupp överväger frågan hur reformarbetet bör bedrivas. Här åberopas ett visst samband med frågorna om länsförvaltning och länsdemokrati, dock utan att det närmare angives vari sambandet består eller hur oundviklig hopkopplingen är. Utan att vara otillåtet visionär synes man dock kunna våga påståendet att lösningen av länsfrågorna ligger ganska långt fram i tiden, medan det redan nu står helt klart att regeringsrätten måste avlastas åtminstone en stor del av de rutinmässiga skatteoch körkortsmålen för att den skall kunna fylla sin funktion som prejudikatbildande instans på förvaltningsrättskipningens område. Det är därför min förhoppning att arbetsgruppen snabbt skall komma till ett resultat och att en reform av förvaltningsrättskipningen skall kunna genomföras utan att man avvaktar de aktualiserade reformerna på länsplanet. Om det i en framtid skulle bli nödvändigt att göra vissa jämkningar i organisationen, kan det ju inte vara någon olycka.

Herr talman! Herr Alexanderson berörde frågan om det betänkande som har avgivits av förvaltningsdomstolskommittén och beklagade att ingenting ännu hade kommit ut av det. Det är dock alldeles givet att denna fråga har ett mycket nära samband med hela länsstyrelseorganisationen, och man måste där få fram vissa linjer innan förvaltningsdomstolsorganisationen kan spikas. Min förhoppning är emellertid att det skall kunna gå att framlägga ett förslag om en mellaninstans inom förvaltningsrättskipningen till nästa års riksdag, ett förslag om någon form av förvaltningshovrätt. Därigenom skapas då möjligheter att avlasta regeringsrätten huvuddelen av de mål som den nu har. Vi har nu 22 regeringsråd, alltså 22 ledamöter i den högsta instansen på den administrativa sidan. Det är ett mycket högt tal, och jag tror inte att vi skall försöka gå vidare på den vägen med att utöka antalet. År 1949 hade vi nio regeringsråd och i dag, som sagt, 22. Det är min bestämda uppfattning att regeringsrättens ledamöter gör vad som rimligen kan begäras för att komma till rätta med de besvärande förhållandena. över 5 000 mål avgörs årligen av regeringsrättens ledamöter, vilket är en exceptionellt hög siffra för en högsta instans. Vad beträffar den av herr Berglund berörda förtursrätten anser jag att det väl kan anförtros åt regeringsrättens ledamöter att själva bestämma i vilken ordning målen bör avgöras. Ett sådant system har bestämda fördelar framför en reglering, som innebär att en viss grupp av mål alltid skall ha förtur framför andra grupper.

Herr talman! Herr Sundin har frågat mig om regeringen har för avsikt att ta initiativ till en sådan prövning av riksdagens arbetsformer, att regeringen och oppositionen får likvärdiga debattvill kor och att en rimlig fördelning av debattiden garanteras mellan å ena sidan regeringsledamöter och gruppledare och å andra sidan riksdagens ledamöter i övrigt. Talarordningen i riksdagsdebatterna har behandlats av grundlagberedningen i dess betänkande med förslag till den nu beslutade partiella författningsreformen. Beredningen har därvid inte föreslagit några ändringar i nuvarande regler om rätt till replik eller i reglerna om statsråds rätt att få ordet i debatterna, Enligt beredningens uppfattning bör dessa regler omprövas först sedan man har vunnit praktisk erfarenhet av riksdagsdebatterna efter övergången till enkammarriksdag. Grundlagberedningens ståndpunktstagande i dessa frågor mötte inte någon erinran från riksdagens sida när författningsreformen behandlades. Till detta kommer att ifrågavarande regler har sin plats i en ny riksdagsstadga och att det ankommer på riksdagen ensam att besluta om innehållet i riksdagsstadgan. Något initiativ från regeringens sida bör inte tagas i frågan.
Herr talman! Även om det från min sida måste anses att svaret är negativt, ber jag ändå att få tacka statsrådet för det. Det är ett mycket kortfattat svar statsrådet givit på min fråga, och det verkar i och för sig sympatiskt när statsrådet säger att riksdagen själv skall få bestämma sin debattordning. Det är ju på det sättet det bör gå till i en demokrati. Emellertid föregås beslut i frågor av den här arten av utredningar, och som vi alla känner till har så varit fallet även när det gäller debattordningen i riksdagen. Några av författningsutredningens ledamöter reserverade sig mot den nuvarande ordningen. Därför ter det sig underligt när statsrådet nu säger att man 1 nuvarande läge inte bör vidta några åtgärder utan vänta och se vad den nya konstitutionen med en kammare kom mer att innebära.

Enligt min mening borde även partiledare och gruppledare ha samma förmån. Nu har de ju bara vanlig replikrätt. I övrigt vill jag tillägga att den nuvarande ordningen är ofördelaktig för »vanliga» ledamöter. Sedan »höga vederbörande» har talat blir det ju alltid tidsnöd — såväl i den här kammaren som i medkammaren — och det gör att man utan att på något sätt hårdra resonemanget kan säga att demokratin inte fungerar tillfredsställande vad debattordningen beträffar. Sedan regeringsledamöterna har försvarat sitt fögderi bör de i vanlig ordning ta en köbricka och ställa sig att vänta på sin tur, såsom vi andra riksdagsmän får göra.

Herr talman! Herr Augustsson har frågat mig om jag anser att nuvarande tillstånd i fråga om den kommunala organisationen för naturvården är tillfredsställande och om jag avser att tillskapa några förtydligande bestämmelser. Enligt naturvårdslagen är naturvården en såväl statlig som kommunal angelägenhet. De kommunala insatserna på naturvårdsområdet är av väsentlig betydelse. I fråga om kommunernas organisation för naturvården gäller — liksom på andra områden för oreglerad kommunal förvaltning — att kommunerna får anpassa sig till vad som är mest praktiskt i varje kommun. Frågor enligt naturvårdslagen handläggs sålunda av den nämnd som kommunen bestämmer. Genom annan lagstiftning har betydelsefulla uppgifter av intresse i detta sammanhang lagts på byggnadsnämnden och hälsovårdsnämnden. Byggnadsnämnden som svarar för planoch byggnadsväsendet inom kommunen skall sålunda vid planläggning enligt byggnadslagen bl. a, tillse att områden med särskild naturskönhet eller säregna naturförhållanden såvitt möjligt bevaras. Hälsovårdsnämnden har bl.a. att tillse att industrianläggningar m.m. inrättas och drivs så att de inte medför sanitär olägenhet samt att erforderliga åtgärder vidtas för att motverka vattenförorening. I prop. 1969:28 med förslag till miljöskyddslag m.m. har föreslagits bl.a. att hälsovårdsstadgan ändras så att det kommer till tydligt uttryck att hälsovårdsnämnden också har till uppgift att övervaka luftföroreningar, buller och andra sådana störningar. Särskild betydelse bör enligt propositionen tillmätas hälsovårdsnämndens insatser i fråga om den löpande tillsynen på miljövårdsområdet. Naturoch miljövården är en del av samhällsplaneringen i stort. På detta område är det naturligtvis av största vikt att samarbete kommer till stånd inte bara mellan stat och kommun utan också mellan olika kommunala organ. Vid tillkomsten av naturvårdslagen prövades frågan om den kommunala organisationen för uppgifter enligt lagen. Tanken på att i lagstiftningen binda organisationen avvisades. Det lämnades alltså åt kommunerna att bestämma om ifrågavarande uppgifter skulle anförtros en bestående nämnd, t.ex. byggnadsnämnden eller hälsovårdsnämnden, eller en nämnd för uteslutande sådana upp gifter. Utser en kommun ingen särskild nämnd för uppgifterna ankommer dessa på kommunens styrelse. I fråga om samordningen av en kommuns insatser av betydelse för naturoch miljövård ligger det i sakens natur att bindande föreskrifter knappast kan ges. Det måste vara mest ändamålsenligt att kommunerna i detta avseende får välja den organisationsform som lämpar sig bäst för varje kommun.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till statsrådet Lundkvist för svaret på min interpellation. Min fråga avsåg i första hand ett klarläggande av vem som bör handha de lokala naturoch miljövårdsfrågorna i deras numera allt vidare bemärkelse. Vi har skapat ett nytt organ i toppen — naturvårdsverket — och på länsplanet finns naturvårdssektionen. På det kommunala planet diskuteras inrättande av och har i vissa fall redan bildats kommunala naturvårdsnämnder. Den organisationsformen skulle således motsvara hälsovårdsnämndens kontaktväg till socialstyrelsen över styrelsens hälsovårdsbyrå. Vi har på länsplanet länsläkarorganisationen med länsläkaren som chef, och på det kommunala planet har vi hälsovårdsnämnderna. När det gäller naturvårdsverket stannar den linjen på länsplanet efter vad jag kan förstå. Då bjuder naturligtvis den organisatoriska logiken att vi skall skapa ett nytt organ även i kommunerna. Rent organisationsmässigt låter detta mycket bra, men vi skall veta att praktiska svårigheter omedelbart uppstår när det gäller att bedöma kompetensen — vem som skall göra vad på det kommunala planet. I detta sammanhang tycker jag — och säkert många andra — att det vore bättre att tills vidare förstärka de organ som vi redan har. Jag tänker på hälsovårdsnämnd och byggnadsnämnd. För samordningen skall alltid kommunens styre ytterst svara. Därtill behövs inte heller några nya organ. Statsrådet är ingalunda kategorisk, men det finns ingenting i svaret som säger annat än det jag här tolkat, och jag ber därför att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Sveningsson har frågat mig, när jag har för avsikt att framlägga förslag om bortforslande och skrotning av bilvrak i naturen och utfärda direktiv om skälig röjning på sådana bilkyrkogårdar som ur allmän synpunkt verkar stötande. Den nya lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller sedan den 1 juli 1967. Den antogs efter en mycket ingående utredning av bilskrotningsproblemet i hela dess vidd. Lagens syfte var att ge myndigheterna större och säkrare möjligheter att ingripa bl.a. när det gäller omhändertagande av övergivna bilar. En klar rättslig reglering på området förutsattes stimulera till ökade insatser från myndigheternas sida. Samtidigt framgår av förarbetena, att förutsättningar för en mer effektiv lösning av problemet förväntades först sedan = bilregisterutredningens arbete avslutats och man genom ett effektivare bilregister kan få ökade möjligheter att spåra fordonsägare. I fråga om upplag av skrotbilar hänvisades i förarbetena till de möjligheter som står till buds enligt skilda författningar, bl.a. enligt naturvårdslagen som trädde i kraft den 1 januari 1965. Den nya lagstiftningen har tillämpats under förhållandevis kort tid. Enligt min mening bör man avvakta ytterligare erfarenheter av de nya bestämmelserna innan frågan om ändringar aktualiseras.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Nog kan man ha förståelse för att statsråden har många interpellationer och enkla frågor att besvara nu under maj månad. Det kanske alltså kan förklaras och även försvaras om ett svar inte blir så utförligt utan i stället, som detta, tämligen betydelselöst. Det svar jag fått ger besked om att min interpellation inte får något annat resultat än att man måste vänta och se. Av svaret framgår att statsrådet Lundkvist inte har något intresse av att bilskrotningen blir ordnad på ett bättre sätt. De nuvarande förhållandena är inte tillfredsställande. Nu finns hundratusentals skrotbilar som inte blir tillvaratagna utan verkar ytterst störande. Jag är mest intresserad av bilskrotningsfrågan när det gäller rena landsbygden. I städerna skulle jag tro att lagen om flyttning av fordon, som trädde i kraft den 1 juli 1967, kommit mer till användning än på rena landsbygden. Vad jag allra mest uppmärksammat är de hemska skrotupplag som finns på olika platser. Det finns på sina ställen upplag där man tar emot skrotbilar för att i någon mån ta till vara och som reservdelar använda vissa delar på bilarna. Men det verkar som om inte så mycket tas till vara. Den stora skrotsamlingen är det väsentliga. En del som sysslar med denna hantering gör det säkert med ordning och reda, men det finns tydligen de som bedriver denna form av bilskrotning utan någon som helst planering eller organisation av arbetet. Skrotlagren bara växer och blir allt större för varje år som går. Det finns de som mer eller mindre missköter en sådan anläggning. Det finns tusentals gamla bilskrov ute i naturen. Man kan inte se någon mer bedrövlig syn ute i en annars vacker och trevlig natur än en sådan samling av gamla skrotbilar. Det råder inga delade meningar om att naturvårdslagen är användbar även i dessa fall när det gäller att röja upp i naturen.

Här kan framhållas att den aktiviteten har uteblivit, och det finns rätt ofta anledning att fråga: Var finns naturvårdsverket och länsstyrelserna när det gäller att tillämpa naturvårdslagen i detta fall? Jag tror inte att man kan hitta verkets insatser på de s.k. bilkyrkogårdarna. Det kanske inte tillkommer statsrådet Lundkvist att svara på den frågan, men nu skulle det vara av intresse att vinna klarhet i vad naturvårdsverket har uträttat för att hålla rent från bilvrak ute i naturen. Här finns lagbestämmelser som kan tillämpas, men när lagbe stämmelserna inte används blir det inte något resultat, och nog är det meningslöst att stifta lagar som inte blir använda. Naturvårdsutredningen tog i sitt betänkande Naturen och samhället redan år 1962 upp frågan om bilskrotningen och gjorde vissa uttalanden om hur här borde planeras för att de många enskilda bilvraken ute i naturen skulle försvinna och för att de stora skrotupplagen skulle störa så litet som möjligt. Denna utredning samarbetade med bilskrotutredningen, som närmare skulle klarlägga de ekonomiska frågorna. Naturvårdsutredningen hade sina förhoppningar om att det skulle bli väl organiserade bilskrotningsföretag och att bilskrotningen skulle ske på sådant sätt att den störde så litet som möjligt i landskapsbilden och ur natursynpunkt. Så framlade bilskrotningsutredningen sitt förslag, som blev hårdhänt kritiserat vid remissbehandlingen. I verkligheten har efter alla utredningar och förslag praktiskt taget ingenting inträffat. Vi skall också vara medvetna om att det är ett stort antal bilar som blir skrotbilar varje år. För fem år sedan, 1964, var det cirka 134 000 bilar, och antalet beräknas öka till 260000 år 1975. Här talas mycket om miljövård och miljöförstöring, och det kommer säkert att talas en hel del därom senare i dag eller i morgon. Skrotbilarna spelar en allt större roll i miljöförstöringen. I en tidning skrevs nyligen att det är tusentals och tiotusentals bilvrak som kantar vägarna. Räknar man med de skrotbilar som finns på de många och så förskräckligt otäcka s.k. bilkyrkogårdarna, är antalet skrotbilar mycket större. Att situationen är sådan som den nu är beror delvis på att det är alltför svårt att bli av med en gammal skrotbil. Här finns några firmor som yrkesmässigt sysslar med bilskrotning, men det är tydligen ett alltför litet antal, och avstånden har blivit för stora till dessa bilskrotningscentraler. Att göra bilskrotningen självbärande och lönsam är knappast möjligt, beroende på att en skrotbil inte bara kan skickas till en smältugn och smältas ned. Det är så många delar av andra metaller än järn som måste skiljas ifrån av manuell arbetskraft, och arbetskraften är dyr. Uppfattningen att när bara den centrala bilregistreringen träder i funktion så skall bilskrotningen också bli ordnad på ett mycket bättre sätt kan inte tagas på allvar, då den säkert är alltför ljusblå, herr statsråd. När jag framställde min interpellation hade jag en förhoppning att statsrådet Lundkvist och regeringen hade ett betydligt större intresse än vad som framgår av interpellationssvaret för att bilskrotningen skall ordnas på ett tillfredsställande sätt. Det händer numera rätt ofta när utredningar sysslat med en fråga och ärendet inte kan läggas fram i befintligt skick att regeringen tillser att ett nytt förslag utarbetas, vilket sedan med eller utan ett nytt remissförfarande framlägges för riksdagen. Här har det emellertid inte varit någon brådska. I bilskrotningsfrågan finns ett stort utrymme för regeringsinitiativ, och här bör regeringen visa intresse och inte bara vänta och se tiden an. En sämre ordning än den nuvarande kan det knappast bli. Det är angeläget att här sker en ändring till det bättre.

Herr talman! Jag är litet förvånad över att herr Sveningsson klagar på regeringens initiativ i detta sammanhang. Regeringen har ju tagit de nödvändiga initiativen och skapat den lagstiftning som skulle göra det möjligt för de lokala och regionala myndigheterna att vidta de åtgärder som vi alla är överens om är önskvärda. Jag delar helt herr Sveningssons mening att det finns ingenting som skräpar ned mer i vår natur än de bilvrak som vi kan se här och där. Men genom den lagstiftning vi nu har fått finns det alltså möjlighet att forsla bort bilar som står och skräpar ute i naturen, och det beror inte på regeringen att denna lagstiftning inte utnyttjas. Jag tror inte att det är som herr Sveningsson säger att ingenting blir uträttat. Jag vet att man på många håll har vidtagit åtgärder för att rensa upp i naturen från bilskrot med hjälp av den lagstiftning vi har fått. Jag tror emellertid att man skall vara realistisk nog att säga att detta fortfarande är en ekonomisk fråga, där de ekonomiska faktorerna kanske i viss mån spelar den rollen att man på det lokala planet inte tar de initiativ som vi i och för sig skulle önska. Men när vi väl får det nya bilregistret och därigenom har bättre möjligheter att spåra fordonsägarna kommer det att vara lättare för oss. Det är ju ändå så att det inte borde vara kommunerna som skall betala kostnaderna för detta, utan det skall egentligen fordonsägaren göra. Har vi möjlighet att spåra fordonsägaren och sörja för att bilvraket blir bortforslat på fordonsägarens bekostnad tror jag att lagen kommer att bli ännu mer effektivt utnyttjad än vad den är i dag.

Herr talman! Statsrådet Lundkvist säger att den lagstiftning som här har tillkommit har givit myndigheterna vissa möjligheter att röja upp i naturen och forsla bort enskilda fordon som har placerats på olämpliga platser. Det kanske är riktigt, men det finns alltjämt många bilvrak ute i naturen. Vad jag tryckt allra mest på är emellertid själva skrotningsprocessen. Det är nedskrotningen av bilen som är det bekymmersamma. Nedskrotningen har inte ordnats på ett tillfredsställande sätt, ty då skulle man slippa att se de oändligt stora skrotupplagen, där det kanske finns tusentals bilar samlade, uppstaplade i tre fyra våningar på varandra. Det finns ett så dant område inte långt från min hemort. Det är här inte fråga om äganderätten till bilen, utan om svårigheten att på ett ekonomiskt och i övriga avseenden tillfredsställande sätt transportera bilen till en inrättning där den kan smältas ner. Riksdagsledamöterna reser ju emellanåt utomlands på långa färder. Det lär bli Japan och USA nästa gång. Kanske kunde man denna gång också sända med detta lilla ärende: Försök att studera bilskrotningen i dessa länder, där man kommit långt i fråga om att lösa dessa problem. Det finns möjligheter att på maskinell väg skilja de metaller från varandra som är nödvändigt, vilket visat sig så besvärligt på manuell väg. Men sådana anläggningar fordrar stora och kostnadskrävande investeringar. Jag tror mig veta att viss försöksverksamhet finns i detta avseende här i landet. Jag vill nu bara peka på att detta kunde vara något för regeringen att fundera över när det gäller att investera statliga medel, kanske just i sådana här anläggningar.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten om denna fråga eftersom vi har mycket annat att diskutera i dag. Men då jag tror mig ha några relativt färska uppgifter att lämna, vill jag framföra dem. Den statliga kommittén för ett renare samhälle har bland annat fått till uppgift att i nedskräpningshänseende bedöma frågan om bilskrotningen. Kommittén avslutade i går kväll sitt arbete och kommer att inom några veckor avlämna sitt utlåtande med en rad förslag i detta avseende. Som herr Sveningsson framhöll är problemet att det fordras ett ganska stort antal bilvrak för att man med någon ekonomisk lönsamhet skall kunna skrota ned dem. Man har exempelvis angett minimiantalet till 500 bilvrak. Detta gör att man kanske får tänka sig en centraliserad bilskrotning i någon form. Men herr Sveningsson skall som sagt inom några veckor få del av förslag från denna kommitté.

Herr talman! Det kan förefalla egendomligt att föreliggande utlåtande härstammar från ett enigt utskott. Det egendomliga kan tänkas ligga i att det i den utredning som har legat till grund för propositionen finns en reservation och att det ävenledes finns ett antal motioner, varav en, I: 1014, som jag tillåter mig beteckna som ganska tungt vägande. Denna enighet i det sammansatta utrikesoch första lagutskottets utlåtande får emellertid inte missuppfattas, vare sig i morgon eller i framtiden. Den har helt enkelt berott på att frågan om en generell FN-lagstiftning för närvarande är under fortsatt beredning i FN-lagkommittén. Denna kommitté, som arbetar relativt snabbt under en effektiv ordförande, väntas komma att lägga fram ett förslag redan i höst. Man förutser också en proposition till vårriksdagen 1970. Detta gör att en ny lagstiftning mycket snabbt är på väg. Därav följer också att de kontroversiella frågor som kan finnas i dag även kommer att finnas i morgon, men då blir det av större vikt att de markeras vid riksdagsbehandlingen och på allvar blir föremål för riksdagens övervägande. Dagens lagstiftning är med andra ord högst provisorisk, och det finns därför ingen anledning att i detalj gå in på olika delar. Å andra sidan är det viktigt att det sägs ifrån, att genom att utskottet är enigt och genom att riksdagen av allt att döma i endräkt fattar beslut i enlighet med utskottets förslag har inget prejudikat skapats; det föreligger ingen bundenhet för kommande utskott respektive riksdagar i de sakfrågor det här gäller. Låt mig i största hast, herr talman, peka på några av de kontroversiella frågorna. En av dem gäller hörandet av riksdagen. Enligt den mening som framföres i motionen I: 1014 och i reservation i FN-lagkommittén är det vid fall av sanktioner som följd av rekommendationer från FN:s säkerhetsråd nödvändigt att riksdagen höres innan sanktionerna sätts i kraft. Det är dock fråga om ganska genomgripande åtgärder. Det är fråga om att göra tidigare lovliga näringar och yrken till olovliga, att införa straffsatser för brott som dessförinnan icke existerat, och det kan bli fråga om ganska genomgripande åtgärder mot de enskilda människorna, t.ex. att skilja familjemedlemmar åt, inte bara till egendom och till kontakter, utan också över huvud taget förhindra deras samhörighet. Så viktiga saker bör inte kunna beslutas av regeringen allena. Beslutet bör fattas av riksdagen. Det är att märka att i fråga om rekommendationer från FN:s säkerhetsråd föreligger inte den minsta bundenhet enligt FN-stadgan för något enskilt land. Sverige har också åtminstone vid ett tillfälle tämligen högaktningsfullt åsidosatt sådana rekommendationer utan riksdagens hörande, men också så att säga utan regeringens markerande av att detta var ett åsidosättande av FN:s rekommendationer. När det gäller obligatoriska sanktioner är läget delvis annorlunda, ty där föreligger en formell bundenhet enligt FN-stadgan, en bundenhet som mycket diskuterades när vi inträdde i FN och som föranledde långa debatter om hur den skulle påverka vår neutralitet.

Denna förhoppning har icke helt infriats. En av de stormakter som förutsattes ingå i FN:s säkerhetsråd — Kina — är icke medlem av detta, och med anledning därav har denna förutsättning till någon del kommit att hänga i luften. Men det finns också en annan faktor, och det är det faktum att varje regering måste förbehålla sig rätten att pröva lagligheten även av ett FN-beslut. Enligt mångas mening borde också riksdagen vara med vid denna prövning. Det kan tänkas att ett FN-beslut fattas under former som står i strid med FN stadgan, och då föreligger naturligtvis inte samma bundenhet som om det vore ett helt legalt beslut. Här måste varje nation företa sin egen prövning. Ett exempel på hur det kunde gå till i gamla NF lämnas i motion 1: 1014. Därav följer alltså att riksdagen egentligen också borde underställas beslut som regeringen fattar i fråga om obligatoriska sanktioner. Det är att märka att det här kan bli fråga om militära sanktioner. Landet kan indragas i krig, och beslutsprocessen i sådana sammanhang är för ögonblicket en smula tveksam sedan regering och riksdag undanröjt den gamla 13 § i regeringsformen. Så mycket står emellertid klart, att därest riket icke anfalles och därmed ett krig uppstår, bör riksdagen fatta beslut om annan krigshandling Statsrådet Kling har inte tagit ställ ning till dessa frågor i nu föreliggande proposition. Han har i stort sett gått förbi dem under hänvisning till att det kommer en ny FN-lagstiftning. Möjligen markerar han en viss sympati för att riksdagen skall höras. I utskottsutlåtandet står det på ett ställe: »Utskottet finner sig i detta sammanhang endast böra konstatera att rättsenligheten i de aktuella sanktionsåtgärderna genom förevarande proposition nu har underställts riksdagens prövning.» Jag vill understryka ordet »nu», därför att dessa från början rekommenderade sanktioner mot Sydrhodesia numera är obligatoriska. De sattes faktiskt i kraft utan riksdagens hörande, låt vara att utrikesnämnden hördes. Den andra kontroversiella frågan i sammanhanget — det finns fler, men den andra som här betonas är frågan om ersättning till enskilda som drabbas av förluster i samband med sanktionerna. Här talas mycket om att vi solidariskt skall bära de bördor som kan följa av internationella åtaganden. Det är en riktig princip, men jag kan inte förstå att en sådan uppfattning rimmar med tanken att enskilda personer, som av en tillfällighet och utan eget förvållande råkar ut för förluster i samband med t.ex. en rekommenderad sanktion, icke skall erhålla ersättning av det allmänna. Justitieminister Kling har = gjort många värdefulla tillägg till utredningsförslaget och anfört många kloka synpunkter i propositionen, men på en punkt måste jag bestämt göra invändningar mot vad han säger. Han säger att det redan av statsfinansiella skäl är uteslutet med sådan ersättning. Jag kan inte finna annat än att ett sådant uttalande är litet cyniskt. Skulle staten icke rå med att klara vad den överlåter åt enskilda att klara, enskilda som därtill inte har något vållande i sammanhanget utan enbart har råkat in i ett äventyr till följd av ett internationellt av görande som de måste stå ganska främmande inför. Lagrådet har understrukit att man förutsätter att ersättningsfrågan löses i en kommande mer generell FN-lagstiftning, och jag tycker mig i utskottsutlåtandet finna en viss sympati för samma synpunkt, även om detta inte har medfört att ersättningsfrågan fått en som många anser rimlig lösning i det nu föreliggande förslaget. Jag nämnde att statsrådet Kling på ett förtjänstfullt sätt har hyfsat ekvationen i samband med detta intressanta lagstiftningsarbete, en lagstiftning som för övrigt inte minst från juridisk synpunkt inrymmer en rad beaktansvärda frågor. Han har bl.a. betonat, vilket jag tycker är ganska viktigt, att texten i en FN-konvention icke utan vidare kan översättas till nationell lagstiftning. Var och en som har följt FN-arbetet har detta fullt klart för sig. En FN:s konventionstext tillkommer ibland litet hipp som happ, och det är inte vanvördigt mot institutionen när jag säger detta. Det är formuleringar som skall täcka synpunkterna hos över hundratalet medlemsstater med helt skilda rättssystem, helt skilda rättsordningar och helt skilda rättsuppfattningar i många sammanhang. Det är en lagstiftning som skall täcka synpunkterna i demokratier till någon del och i diktaturer till övervägande delen. Det är redan av denna anledning uteslutet att en konvention direkt skulle kunna infogas i Sveriges rikes lag. Detta har justitieministern mycket noga påpekat, och han har också gjort de finputsningar av konventionstexten, där densamma överförs till svensk lagstiftning, som är alldeles oundvikliga och som är påkallade av vår rättstradition, av våra rättsbegrepp och av vårt domstolsoch administrativa system. Jag tycker att man bör hålla justitieministern räkning för detta. Beträffande Cabora <Bassa-affären skall jag fatta mig mycket kort i den mån den spökar i denna debatt. Om och när detta kraftverk kommer till stånd och om och när elektrisk ström en gång kommer att levereras från detta kraftverk, är det väl föga troligt att sanktionerna mot Rhodesia vid den tidpunkten är i kraft. Sanktioner har som regel en mycket kort livstid. Jag vill erinra om det faktum att när Sveriges riksdag behandlade vissa lagstiftningsfrågor och ersättningsfrågor i samband med sanktionerna mot Italien efter överfallet på Abessinien, dröjde det bara någon månad innan dessa sanktioner upphävdes. Man bör med andra ord inte utgå ifrån ett statiskt läge, utan man bör ha i minnet att all politik framför allt på det internationella planet är dynamisk och att man inte bör binda sig i stridsfrågor som kanske är helt inaktuella vid det reella avgörandet. Vad beträffar det lagtekniska spörsmålet är problemet helt enkelt löst genom att i lagtexten infogats uttrycket »elektrisk kraft» redan i den provisoriska lagstiftningen. Det skulle vara många andra frågor, herr talman, att ta upp i detta sammanhang. Frågan om avtals rättsenlighet i samband med sanktioner är mycket intressant, men jag skall inte gå in på detta utan bara ta upp en liten detalj. Jag vill notera att riksåklagaren i ett remissuttalande har en mycket märklig passus. Han föreslog i detta remissutlåtande med ändring av kommitténs förslag att fängelse skulle ingå i latituden, därest gärningen skett av grov oaktsamhet. Han motiverar detta bl.a. med att det borde vara möjligt att tillgripa husrannsakan. Att anföra en sådan motivering är verkligen att ställa sig själv på huvudet. De straffprocessuella tvångsmedlen beslag, husrannsakan, reseförbud m.m. skall komma som en följd av latituden; det är en självklar regel för varje jurist. Men Jlatituden bör inte få tillskapas med hänsyn till det straffprocessuella tvångsmedlet. Naturligtvis måste justitieministern avstå från riksåklagarens tanke, och han har kommit fram till samma slutsats be träffande latituden men med en annan motivering — och på samma sätt gör utskottet. Jag noterar med tillfredsställelse det avståndstagande från riksåklagarens tanke som skett både i departementet och i utskottet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Hernelius har i sitt anförande redan påpekat att de frågor som han här ytterligare poängterat inte är direkt aktuella för riksdagens avgörande nu, och jag kan därför också jag fatta mig mycket kort. Vad beträffar den första fråga som herr Hernelius tog upp, att riksdagen bör höras före beslut om tillämpning av FN:s rekommendationer, har utskottet ansett att den inte har haft någon aktualitet vid behandlingen av den nu föreliggande propositionen. I detta fall har begärts att riksdagen skall lämna sin medverkan till den lagstiftning som föreslås, således är inte bara fråga om dess hörande utan om dess medbestämmanderätt. Vad beträffar frågan mera generellt sett om riksdagens hörande i frågor om rekommendationer skall sättas i kraft av Sverige eller inte, så ligger den ju hos FN-kommittén, och vi får väl upp den i ett senare sammanhang. Vad angår den andra frågan, ersättning till enskilda, förhåller det sig likadant med den. Den övervägs för närvarande av FN-lagkommittén. På det viset kan man säga att motionsyrkandet i den delen redan på förhand är bifallet. Det begärdes just att man skulle understryka lagrådets uttalande att frågan skulle bli föremål för ytterligare överväganden, Utskottet har inhämtat att så är fallet. Herr Hernelius vände sig mot ett uttalande av departementschefen, att man kunde avfärda frågan redan av statsfinansiella skäl. Jag vill då endast säga att utskottet har läst denna passus i propositionen så, att uttalandet gäller endast frågan om att på nuvarande stadium genom lagstiftning garantera ersättning för förluster genom sanktionslagstiftning. Vi har utgått ifrån att det inte innebär att man på något sätt säger nej till all ersättning i dessa fall, utan att sådan skall kunna utgå. Utskottet har också poängterat att man utgår från att om ersättningsfrågor aktualiseras av enskilda personer skall Kungl. Maj:t ta ställning till dem, eventuellt om så erfordras underställa en sådan fråga riksdagens prövning. Däremot är det väl riktigt, som sägs i propositionen, att det är mycket svårt att i bestämda regler fixera i vilka fall ersättning skall utgå. Det är i många fall fråga om indirekt skada och kan vara fråga om skada, som har ganska stor likhet med förluster som uppstår på grund av handelsregleringar, exportförbud och liknande åtgärder. Det är därför svårt att noggrant reglera dem. Det har inte heller skett i något annat land, men frågan är under övervägande inom kommittén. Man kan i det avseendet kanske särskilt peka på sådan indirekt skada som uppstår genom att ett företag eventuellt får lägga ned eller inskränka driften därför att kontrakterade leveranser inte kan fullföljas. Det blir bl.a. arbetsmarknadsmässiga konsekvenser, som kanske inte kan lösas inom ramen för allmänna ersättningsregler. Jag förutsätter emellertid att särskilt i sådana fall statsmakterna intar en generös hållning och ser till, närmast genom arbetsmarknadspolitiska medel, att vederbörande i möjligaste mån hålls skadeslösa. Jag får, herr talman, instämma i yrkandet om bifall till utskottets hemställan.